Fru talman! Nej, Lennart Beijer, vi har inte fått kalla fötter. Vi anser att rättssäkerheten skall skyddas så långt det över huvud taget är möjligt. Vi anser att företag skall behandlas lika. Omigen: Fall med företag som man tror beter sig på ett sätt som strider mot den svenska konkurrenslagen hänskjuts till en domstolsprövning innan man går till företaget för att vidta eventuella tvångsåtgärder. Vi anser att företag som handlar på sätt som eventuellt strider mot EU:s regler skall behandlas på exakt samma sätt. Vi anser också att det är viktigt att man har lika villkor för företagen i alla de här länderna. Eftersom de fem länder som jag räknade upp i mitt anförande, Italien, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, är några av Sveriges absolut största handelspartners är det viktigt att man har likadana regler. Det jag inte begriper är att Vänsterpartiet kan säga nej till att bibehålla den nationella självbestämmanderätten. Självklart är det viktigt att vi hela tiden i alla sammanhang där vi över huvud taget kan hävdar vår nationella självbestämmanderätt. Varför skall vi riskera att rättssäkerheten och integriteten får sig en törn när det gäller företag som bryter mot Europas konkurrensregler, när vi inte gör det när det gäller samma sak här hemma i Sverige?
Fru talman! Vad gäller den svenska självständigheten och våra möjligheter att låta besluten komma så nära som möjligt menar nog jag att vi gjorde oss av med en stor del av den självständigheten vid tidpunkten för folkomröstningen. Vad det nu gäller är om vi skall ha riktiga konkurrensregler för de stora företagen i Europa. Jag menar nog att det är viktigt att kommissionen i det här fallet kan ha möjligheter att hålla efter företagen, alltifrån Sverige ner till Italien, och se till att samma spelregler följs. Jag tror att det vore en olycka om vi inte skulle skriva under de reglerna.
Fru talman! Lennart Beijers sätt att resonera, att vi redan vid EU-inträdet har gjort oss av med den nationella självbestämmanderätten, tycker jag är ytterst sorgligt, eftersom även EU hävdar att närhetsprincipen skall gälla. Följaktligen skall vi självklart ta vara på alla möjligheter att själva bestämma. Jag tycker mig bakom både Vänsterpartiets och Socialdemokraternas argumenteringar se en slags önskan att klämma åt företag i allmänhet och storföretag i synnerhet. De regler som vi nu står i begrepp att anta handlar självklart mest om storföretag, men de kommer också att gälla en del små och medelstora företag. Jag tycker att företagen har fått tillräckligt av pålagor. I det här läget skall man se till rättssäkerheten och till rättvisan.
Fru talman! I onsdags förra veckan kl. 8.30 gick civila kartellpolisen in på Cementas kontor i Stockholm, Helsingborg och Malmö, eftersom det fanns misstankar om en cementkartell. Man misstänker att Eurocägda Cementa undanhåller information kring misstänkt cementkartell med norska Aken. En aktion mot Cementa skulle förmodligen försvåras avsevärt om reservationen gick igenom. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att vi just i den här frågan ändå försöker hänga på de bra saker som finns med EU.

Fru talman! Det har nu gått ett antal månader sedan riksdagen i maj 1994 fattade beslut om den stora elmarknadsreformen. Den skulle innebära en avreglering av den svenska elmarknaden och framför allt en uppdelning av elmarknaden mellan överföringen av el, som ju är organiserad i vad som brukar kallas ett naturligt monopol, och produktionen och försäljningen av elektrisk kraft, som skulle utsättas för konkurrens. Syftet med elmarknadsreformen var att öka flexibiliteten för kunderna på den svenska elmarknaden för att få ett ytterligare rationellt resursutnyttjande och för att pressa elpriserna. Socialdemokraterna motsatte sig detta i maj när riksdagen fattade beslutet om elmarknadsreformen, och det ärende vi nu har på riksdagens bord är ännu en i raden av s.k. återställare. I det här fallet är det möjligen mer korrekt att tala om uppskjutare eller förhalare. Riksdagen kommer i morgon, tolv dagar före ikraftträdandet, att skjuta upp reformen på obestämd tid. Det är givet att en sådan hantering av ett så här stort ärende är ägnat att skapa betydande förvirring hos de aktörer på elmarknaden som har förberett sig för de nya spelregler som riksdagen fattade beslut om i maj. I skatte-, näringsindustri-, bostads och energipolitiken har Socialdemokraterna i olika tongångar - liksom även övriga partier för den delen - ofta understrukit vikten av stabila och långsiktiga spelregler för aktörerna. Samtidigt markeras i återställare efter återställare och i förhalare och uppskjutare att det faktiskt blir ganska mycket tomt prat. Man skall naturligtvis inte överdriva effekterna av ett uppskjutande av elmarknadsreformen, men det är givet att det skapar en viss förvirring. Det skapar en hel del praktiska problem för de aktörer som har förberett sig. Det innebär naturligtvis också att de vinster som riksdagen i våras hoppades skulle bli följden av en avreglerad elmarknad tills vidare uteblir. Det försenar också ett fördjupat internationellt, och framför allt ett fördjupat nordiskt, samarbete på elområdet och tillskapandet av en nordisk kraftbörs. Graden av osäkerhet och de eventuella skadeverkningar som osäkerheten kan medföra är givetvis beroende av hur länge osäkerheten förblir. Därom ges föga vägledning i regeringens proposition eller i utskottsmajoritetens förslag. Att vi har fått den här propositionen på riksdagens bord är inte helt oväntat, men det är likafullt beklagligt - i synnerhet som de första stegen på vägen mot en avreglerad elmarknad faktiskt togs av Socialdemokraterna när Vattenfall bolagiserades. Få omställningar av en marknad har egentligen varit så väl förberedda och utredda som elmarknadsreformen. De praktiska erfarenheterna av de likartade reformer som har genomförts i Norge, England och Wales är dessutom goda. Mot den här bakgrunden tycker man att det skulle finnas utomordentligt starka skäl för att så här i sista stund uppskjuta det beslut som riksdagen fattade i våras. De starka skälen finns såvitt jag kan förstå, herr talman, inte. När ärendet diskuterades i våras var en huvudinvändning från Socialdemokraterna att elmarknadsreformen egentligen bara var ett ont anslag i ledet att försöka privatisera Vattenfall. Det må vara hur det vill med den saken, men den risken är uppenbarligen undanröjd i och med regimskiftet. Vattenfalls eventuella framtid borde därmed inte ha någon inverkan på elmarknadsreformens genomförande. De regionalpolitiska hänsynen kvarstår. Omsorgen om de små abonnenterna i glesbygd åberopades också när frågan diskuterades i våras. Jag vill begränsa mig, herr talman, till att peka på erfarenheterna från elmarknadens avreglering i Norge. Regionalt sett har avregleringen haft både prisdämpande och prisutjämnande effekt. I diskussionerna i våras gjorde man från socialdemokratisk sida en litet omotiverad hopkoppling av elmarknadens avreglering å ena sidan och kärnkraftens avveckling å andra sidan. Inom parentes kan man naturligtvis säga att om denna koppling uppenbart hade funnits skulle den borgerliga regeringen knappast, med tanke på sin sammansättning, ha framlagt ett förslag om elmarknadens avreglering.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 Avslutningsvis vill jag därför uttrycka förhoppningen att regeringen kommer att tillse att den period av osäkerhet som vi nu har framför oss kommer att bli så kort som möjligt och att ett beslut om genomförande av elmarknadsreformen kan komma så snabbt som möjligt. Ett sådant beslut kommer förhoppningsvis redan till halvårsskiftet 1995.

Herr talman! Frågan om omreglering av den svenska elmarknaden har varit föremål för debatt tidigare i denna kammare. Precis som Mikael Odenberg sade fattade vi ett beslut i riksdagen den 26 maj. Beslutet fattades faktiskt med minsta möjliga majoritet och gick ut på att elmarknaden skulle omregleras från den 1 januari 1995. Vi socialdemokrater har under tidigare regeringsperioder sökt långsiktigt politiska lösningar inom energiområdet. Så sent som för tre år sedan ingick flera politiska partier en överenskommelse som hade en av sina viktigaste bevekelsegrunder i 1980 års kärnkraftsomröstning. 1991 års energipolitiska överenskommelse ställde sig Moderaterna och kds bakom vid regeringstillträdet 1991. Under de gångna åren hände inte så mycket inom energipolitiken. Därför drev vi socialdemokrater frågan om en energikommission, som inte enbart skulle belysa den stora frågan inom energipolitiken, utan även skulle se omregleringen i ett helhetsperspektiv. Frågan om omreglering av elmarknaden lyftes fram första gången av en socialdemokratisk regering som gav Ellagsutredningen sina direktiv. När denna fråga tidigare har behandlats i näringsutskottet har vi med samstämmighet sagt att omregleringen skall ske i den takt som man har i övriga Europa i denna fråga. Nu när vi från den 1 januari förhoppningsvis, om Spanien säger ja, blir medlemmar i den europeiska gemenskapen får Sverige ytterligare en möjlighet att föra frågan på flera beslutsnivåer. För närvarande är det bara England och Norge som har avreglerat sina elmarknader. Finland är på väg att göra detsamma. I övrigt diskuteras olika system i Europa för att man skall öppna sina nät för köp och försäljning. Frågan har alltså inte kommit så långt ute i Europa. Jag är medveten om att det skapas en olägenhet genom att reformen skjuts upp. Den förra borgerliga regeringen har ett stort ansvar för det. Jag menar att om vi hade fått gehör för våra synpunkter under våren hade även denna fråga kunnat lösas med bred parlamentarisk enighet. De frågor som var angelägna för oss var utlandsförbindelserna, glesbygden och omställningen av energisystemet. Energikommissionen, som tillsattes av den borgerliga regeringen, skulle enbart göra sina bedömningar av en utökad handel med el till kontinenten. Där skulle konsekvenserna för det svenska elförsörjningssystemets långsiktiga leveranssäkerhet och effekterna på de svenska elpriserna analyseras. Kommissionen hade också till uppgift att granska regelverk som kommer att gälla överföring av el på kraftledningsnäten och därvid analysera om de nya reglerna medförde en försämrad situation för glesbygdskunder. Den tredje frågan, omställningen av energisystemet, kom inte alls med i den bedömningen. Herr talman! Jag har ansett det vara av värde att ge denna bakgrundsbeskrivning till frågan nu när vi vill skjuta upp elmarknadsreformen. Energikommissionen har nu fått tilläggsdirektiv. Tidpunkten då den skall lämna sina förslag i elmarknadsfrågan kan komma tidigast i början av nästa år. Det är därför logiskt att skjuta upp frågan om omregleringen av den svenska elmarknaden. Som jag tidigare har nämnt kommer det för vissa intressen att skapas en osäkerhet i samband med att reformen skjuts upp. Men för en del intressegrupper ger det rådrum inför kommande beslut. Det är främst kommunerna som behöver tid för att organisera sina strukturer för eldistribution till kunderna och för köp av kraft. Vi vet att kraftproducenterna i dag köper upp kommunala energiverk för att tillförsäkra sig marknader. Det är inte så lyckat alla gånger med denna vertikala integration på en fri elmarknad. Kommunerna befinner sig i en svår ekonomisk situation. Då är det frestande att sälja ut delar av den kommunala verksamheten. Därför måste vi skapa tydliga regler för hur prisbilden skall se ut i framtiden. Utvecklingen inom EU mot en avreglerad elmarknad går nu långsammare, som jag nämnde tidigare, än vad man hade förutsatt när Sverige tog sina första steg. Kraftutbytet mellan de nordiska länderna är av stor betydelse för ett rationellt utnyttjande. Elhandeln inom Norden är också viktig för den nationella elmarknadens funktionssätt och för handeln med tredje land. Energikommissionen skall också se på elmarknadens funktionssätt i våra grannländer. Där förbereds och genomförs ett sådant arbete. Det är viktigt att bevara och utveckla en omfattande nordisk elhandel, till ömsesidig nytta. Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 10 har vi redovisat vår syn på den framtida hanteringen av elmarknaden. Utskottets ställningstagande innebär att frågan kommer att prövas i riksdagen när Energikommissionen har redovisat sina förslag till regeringen. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utvecklingen internationellt är entydig. Man kan diskutera takten i avregleringen av elmarknaderna i Europa, men rörelseriktningen är entydig. Norge har klarat av sin omställning. Finland är på god väg. Vi var på god väg men har nu stannat upp, precis på tröskeln till det genomförande som har utretts och beretts mycket noga och på vilket aktörerna på elmarknaden hade förberett sig. Det låter sig naturligtvis sägas att en så omfattande reform som elmarknadsreformen kan ha konsekvenser när det gäller detaljer, som inte fullt ut kan överblickas. Men att göra halt tolv dagar före reformens genomförande är att göra mer våld än nöden kräver. Låt mig också påpeka att elmarknadsreformen, sedd som ett instrument för en internationaliserad elhandel och ett fördjupat nordiskt samarbete, ligger väl i linje med strävandena och uttalandena i 1991 års energipolitiska överenskommelse. Birgitta Johansson säger att det var synd att de inte fick som de ville i våras. Man får inte alltid helt som man vill när man sitter i opposition. Jag tycker mig kunna upptäcka detta just nu. Birgitta Johansson säger att detta förslag är mycket bra. Det är inte så farligt med osäkerheten. Den är ett problem, men det finns också fördelar, nämligen att aktörerna hinner förbereda sig. Framför allt kommunerna kan nu organisera sina strukturer, sade näringsutskottets ordförande. Mitt intryck är snarast att många av kommunerna nu tar chansen att låta bli att organisera sina strukturer och att förändringsarbetet när det gäller att möta en avreglerad elmarknad stannar upp, just därför att man inte längre riktigt vet vilka intentioner Sveriges regering har. Detta är inte minst påtagligt i den kommun där vi just nu befinner oss. Mot denna bakgrund vill jag återigen understryka att jag tror att det är oerhört viktigt att den osäkerhet som nu uppkommer elimineras så långt det är möjligt. Därför vill jag fråga Birgitta Johansson om hon delar min uppfattning, nämligen att det vore värdefullt om regeringen kunde se till att elmarknadens avreglering sattes i sjön den 1 juli 1995, givetvis under förutsättning att Energikommissionen hinner komma med sina slutsatser inom den planerade tidsramen.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte svara med något exakt datum på den sista fråga som Mikael Odenberg ställde. Allt beror naturligtvis på vilka förslag Energikommissionen kommer fram till. Det är en politisk process. Det skall självklart bli en proposition utifrån de bedömningar som Energikommissionen kommer att göra. Mikael Odenberg, liksom jag själv, är med i Energikommissionen. Därför vet vi att kommissionen, enligt tidsplanen, i februari skall kunna avlämna en rapport till regeringen. Mikael Odenberg sade att det finns en entydighet i Europa. Jag håller med om att det finns en entydighet i fråga om att elmarknaden skall öppnas för kunder, både köpare och säljare. Men detta går inte med den hastighet som man hade bedömt tidigare. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi inte har så bråttom. Vi vet att elmarknadsreformen i Norge har varit i kraft i något år, men det går inte riktigt att jämföra Norge och Sverige, även om länderna på många sätt är lika när det gäller de övriga strukturerna. I Norge är ju nätmyndigheten redan från början organiserad på ett helt annat sätt. Det är fylkena i Norge som har stått för den regionala distributionen av elström. Det är inte riktigt på samma sätt i Sverige. Den jämförelsen tycker jag därför inte är riktig. Å andra sidan är det viktigt att man kommer fram till ett beslut som gör att vi, som konsumenter och köpare av kraftproduktion, kan känna oss tillfredsställda.

Herr talman! Regeringens proposition 84 visar på en stor klokskap. Vårens debatt i riksdagen har nödvändiggjort detta förslag. Jag vill ändå påstå att det visar på en styrka och på ett omdöme att nu uppskjuta det förslag som annars skulle träda i kraft den 1 januari 1995. Regeringens handlingskraft gläder såväl representanter vid kommunala elverk som andra distributörer och dem som engagerar sig i utvecklingen av alternativ energi. För den som fortfarande tar folkomröstningen och riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften på allvar betyder proposition 84 mycket. Vänsterpartiet ser det som viktigt att man inväntar Energikommissionens synpunkter och förslag. Skall den svenska elmarknaden över huvud taget avregleras? Vilka risker och möjligheter ligger i en eventuell avreglering? I det beslut som genomdrevs i maj låg indirekt också en tanke på att Vattenfall AB skulle privatiseras. Enligt min mening vore det oklokt av samhället att helt avhända sig kontrollen över denna viktiga marknad. Vattenfall borde i stället användas offensivt för att klara omställningen från kärnkraftssamhället. Vattenfall har faktiskt kompetensen, storleken och den ekonomiska styrkan. Frågan är också huruvida Sverige skall ta täten i elmarknadens avreglering. I EU har man inte kommit särskilt långt i den här diskussionen. Både Tyskland och Frankrike vill behålla kontrolllen över sin produktion av el. Man kan fråga sig varför vi skulle ha så bråttom med en eventuell avreglering. På 14 år har vi inte kommit särskilt långt vad gäller avvecklingen av kärnkraften. Borde vi inte klara av denna stora fråga innan vi huvudstupa ger oss in på en ny? Mycket talar för att en avreglering försvårar avvecklingen av kärnkraften, om inte olika styrmedel används för att hindra en ökning av elkonsumtionen. För att få klarhet i energipolitiken borde Energikommissionens förslag ses som en helhet. Med andra ord: i samband med att riksdagen fattar beslut om en eventuell avreglering av elmarknaden måste vi få en plan för kärnkraftens avveckling, dvs. att vi måste få veta när och i vilken takt reaktorerna skall ställas av. Herr talman! Jag ser med stor spänning fram emot Energikommissionens synpunkter och förslag. Jag vill samtidigt yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Miljöpartiet tillstyrker att vi skjuter upp den här propositionen och låter konsekvensanalysen av en eventuell avreglering av elmarknaden bli klar. De stora besluten har skjutits upp till september 1995. Vi i Miljöpartiet anser att den tidsfristen skall användas till att väva in styrmedel som främjar energieffektivisering och satsningar på miljövänligare energi. Det skall vara en satsning på en hållbar utveckling med vägledning av utbytesprincipen, dvs. att skadlig energi skall ersättas med mindre skadlig energi. Därmed skulle kärnkraften aldrig komma på fråga. Den renaste, miljövänligaste och dessutom billigaste energin är den sparade, alltså energieffektiviseringen. Energikommissionen har fått i uppdrag att granska de pågående energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet och analysera behovet av förändringar och ytterligare åtgärder. Dessutom skall man följa utvecklingen på den svenska elmärknaden och säkerställa effektiv elförsörjning. Herr talman! Jag vill i det sammanhanget understryka vikten av att Energikommissionen efter noggrann genomgång av åtgärder lämnar förslag till regeringen om system som främjar effektivare energianvändning. En kraftig effektivisering av energimarknaden och en stor andel förnyelsebar energi är vårt framtidsscenario, inte en fortsatt kärnkraftsera. Med dagens elöverskott och låga elpriser, bland de lägsta i världen, är faran stor att Sverige inte tar energieffektiviseringen på allvar. I dagsläget gynnas storförbrukarna genom att den rörliga avgiften på el är låg och den fasta är hög. Senast i förra veckan gick det ut ett påbud i min hemkommun Härnösand att den fasta avgiften skulle höjas ytterligare. Vidare uppmanade chefen för energiverket abonnenterna att konsumera mera el, som han sade, för att minska oljeberoendet. Han har redan tolkat avregleringen. Han går ut på marknaden för att få avsättning på sitt elöverskott. Men jag vill påtala att samma kommun har fastbränslepanna för fjärrvärme, har planer på att bygga kraftvärmeverk och därtill försörjer Stockholms kommun med pellets från en fabrik. Tillgång på biobränsle saknas för visso inte! Nej, det är helt orimligt att tro att energibolag vill både spara och sälja samtidigt. Det blir målkonflikt. Man kan inte maximera vinsten av försäljningen och samtidigt spara. Därför föreslår Miljöpartiet att vi i Sverige inför en nätavgift som går till en speciell fond som används till effektivare energianvändning. Denna fond kan förvaltas av en myndighet, kanske NUTEK eller kanske regionalt eller lokalt. Fonden skall investera i energieffektivitet. Det innebär liten insats och stor utdelning. I Storbritannien sker detta redan via Energy Saving Trust. Energileverantören avsätter en summa, ett pund per kund, under fyra års tid. Medlen används sedan för EST:s energieffektiviseringsprogram. Fonden är fristående både från energiföretagen och från regleringsmyndigheten. På så vis är man oberoende av olika parters intressen. I Norge har man något liknande. Där tar man ut en nätavgift av 0,1 öre per överförd kilowattimme. Pengarna förs tillbaka till de enskilda elverken i proportion till det antal kilowattimmar som de matat ut på nätet för att användas till insatser som främjar effektivare elanvändning. Herr talman! Sverige har tekniken och kunnandet för att använda mindre el, men så länge elöverskottet är så stort som i dag satsar ingen på att marknadsföra effektiv energiteknik. Det är ett slags moment 22. Alla väntar på signaler för att göra något, men så länge ingen gör något kommer inga signaler. Det är vi politiker som har den skyldigheten, det är vi som skall ge spelreglerna. Jag vill i sammanhanget ändå framhålla enheten för effektivare energianvändning på NUTEK. Den har visat att industrin har en stor potential för att spara energi genom att satsa på energisnåla pumpar och motorer, effektiv belysning, värmeåtervinning osv. Till hushållen har man vänt sig genom att man utfört en tekniktävling, som visar på energisnåla kyloch frysskåp. Det har sporrat tillverkare att ta fram mycket avancerade prototyper. De bästa på marknaden har märkts med symbolen ELOFF Elanvändningen kan, enligt oberoende studier, minskas upp till hälften. Det vore alldeles utmärkt, eftersom cirka hälften av elen i vårt land kommer just från kärnkraften, som Sverige lovat avveckla. Tekniken förbättras hela tiden. Möjligheterna att minska energianvändningen blir allt flera. Det viktiga är att fatta rätt beslut i dag, att vi för en energipolitik där det lönar sig att satsa på smart energianvändning. I korthet går det ut på att det är billigare att satsa pengarna på energisnål teknik än att bygga nya kraftverk. Man kan beskriva det som ett val mellan att satsa pengarna på megawatt eller negawatt. Det första handlar om nybyggnation av kraftverk, och det senare om effektivare energianvändning. Varför satsar kraftföretagen hellre på nya kraftverk, även om det är billigare att minska energianvändningen? En förklaring är traditionen och organisationen. De flesta ingenjörer är vana att projektera nya kraftverk, inte att hushålla och få konsumenterna att anamma ny teknik. Hur som helst, okunskap är inget argument för att inte lära sig och lära om. I USA satsar kraftföretag på eltjänster som avsätter allt mer pengar på att minska sina kunders energianvändning. Därmed slipper de bygga nya kraftverk. Ju mer de satsar på att utnyttja negawattresurser desto mer lär de sig och desto mer satsar de. Förutom att tänka i dessa banor och handla därefter är det viktigt att införa exergibegreppet, dvs. att använda rätt energi för rätt ändamål, att nyttja energins innehåll, kvaliteten, på rätt sätt. Sålunda bör uppvärmning av lokaler inte ske via el, utan med värmeenergi - lågtemperaturvärme. Som vi kan erinra oss stod det på linje 2:s valsedlar att man icke skulle fortsätta att installera direktverkande el. Det skulle inte uppmuntras. Men vi vet att det gått åt precis motsatt håll. Man har fortsatt med direktverkande el och uppmuntrat och stimulerat detta. Den primära energin, elen, skall användas där den bäst lämpar sig, utan stora energi och kvalitetsförluster. Elenergin skall användas optimalt, inte maximalt. Herr talman! Med anledning av mitt särskilda yttrande önskar jag skicka med till Energikommissionen ett förslag att satsa på mer nytta och mindre energi - alltså energieffektivisering. Apropå avreglering av elmarknaden måste jag lämna några varnande exempel. En annan aspekt av detta med elmarknad är att den leder till något ännu värre än monopolmarknad, nämligen marknadens kollaps. Även med en monopolmarknad finns det en säljare och en köpare, men jag skall ge ett exempel. Staden Eksjö har sedan länge planerat att sälja sitt kommunala elverk till det privata kraftföretaget Smålandskraft. Antag att det blir beslutat och att Eksjö elverk sedan behöver köpa ny transformatorutrustning från ASEA. Då inträffar något mycket märkligt. Eksjö elverk ägs då av Smålandskraft, som i sin tur ägs av Investor, som i sin tur ägs av Wallenbergssfären, som i sin tur äger ASEA. Vem blir då säljare? Vem blir köpare? När samma ägargrupp ligger bakom hela kedjan, vem sätter då priset? Vem får betala det sannolikt för höga priset? Detta leder till en absurditet. En marknad förutsätter en säljare och en köpare. Detta är ett exempel ur verkligheten, den som bestäms av makt och ägarfördelningen i samhället - inte den skenverklighet och skendebatt som kallas avreglering av elmarknaden. Skall det ske en avreglering då är grundbegreppet fri marknad, och det förutsätter konkurrens och därmed prispress. Vart tar detta begrepp vägen när vi i hela världen, i bransch efter bransch, i land efter land får karteller och monopol? Nej, bakom den s.k. marknaden gömmer sig ofta maktkoncentration och maktmissbruk. Miljöpartiet anser att det är fel att man som i Sverige har socialiserat riskerna, men privatiserat vinsterna. Miljöpartiet anser att kärnkraften skall bära sina egna kostnader. Den skall bära sina försäkringskostnader, även vid uranbrytningen, den som åsamkar berörda människor katastrofer för generationer framöver. Den skall också betala kommande generationer vad det kostar att ta hand om avfallet. Man kan fråga sig vad elpriset skulle bli om kärnkraften skulle betala sina kostnader. Skulle den elen gå att sälja på marknaden? Med det vill jag avsluta och yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Med all respekt för Eva Goës vill jag ändå hävda att huvuddelen av hennes anförande låg ganska långt från det ärende som kammaren nu har att behandla, dvs. avreglering av elmarknaden. Både Eva Goës och föregående talare undrade varför det nu är så bråttom med att avreglera elmarknaden. Jag hävdar att det främsta skälet till att det är brådskande är att riksdagen den 26 maj 1994 fattade detta beslut. Regeringen och riksdagsmajoriteten skapar nu en osäkerhet. När kommer elmarknadsreformen att verkställas? Den osäkerheten är till skada för den svenska elmarknaden och därmed för svensk energiförsörjning och svensk industri. Ju förr klarhet kan bringas, desto bättre är det. Jag uppfattar det som att näringsutskottet ordförande delar min uppfattning på den punkten. Ju mer osäkerheten kan minimeras, desto bättre är det. Det är detta som är huvudskälet till att det är bråttom. De bakomliggande skälen till att ett utredningsarbete har satts i gång för en avreglering av elmarknaden är ju just att med hjälp av avreglering och ökad konkurrens vill skapa förutsättningar för ett bättre utnyttjande av resurserna för effektivitet och flexibilitet och för pressade priser. Därom har det hittills inte rått något tvivel. Men av Eva Goës och den föregående talarens anföranden kan man få intrycket av att regeringen har förelagt riksdagen en proposition som innebär att elmarknadsreformen skall skrotas. Jag vill påpeka att så är inte fallet. Propositionen innebär att elmarknadsreformens ikraftträdande skall uppskjutas på en något diffust obestämd tid i avvaktan på att regeringen får en ytterligare frågeställningar belysta av Energikommissionen. Det kommer regeringen att få. Om jag har läst propositionen rätt, innebär det att regeringen kommer att besluta om avreglering av elmarknaden. Jag upprepar min tidigare förhoppning om att detta genomförande skall kunna ske vid halvårsskiftet 1995, så att vi slipper ytterligare ett halvårs osäkerhet för aktörerna på den svenska elmarknaden.
Herr talman! Ja visst! Energikommissionen har fått direktiv att arbeta efter. Vi hörde tydligt detta om omställningen av energin. Vi i Miljöpartiet anser att avvecklingen av kärnkraften och avregleringen av elmarknaden kan få motstridiga målsättningar. Det blir även här en målkonflikt. Det är det som vi vill komma åt genom att under tiden ta reda på konsekvenserna. Det gäller att analysera vad en avreglering av elmarknaden skulle innebära. Det får inte bli så att elen säljs på kontinenten, samtidigt skall svenskarna arbeta fram en ny och dyrare energimarknad. Elen säljs till ett något lägre pris på kontinenten, men ändå höjs elpriserna i Sverige - på grund av Baltic Cabel håller på att byggas. Kabeln är bara en i raden av många som skall byggas. Vi anser att detta är helt vansinnigt, eftersom då kommer kärnkraften aldrig att avvecklas. Den kommer att köras vidare in absurdum. Vi vet redan i dag att kärnkraften går på övertid. Det har varit ungefär 100 incidenter i Barsebäck i år. Det brukar vara omkring 80. Det är nog allvarligt. Det har inrapporterats 6 000 incidenter från kärnkraftverken i västvärlden. Kärnkraften skall inte drivas vidare. Vi menar att Energikommissionen måste se över vad som kan göras för att hejda den fortsatta driften av kärnkraft. Vad kan göras för att hejda koldioxidutsläpp från fossila bränslen? Hur går det att reglera detta? Vilka tydliga regler skall ställas upp? Vilka styrmedel är lämpliga? Marknaden är inte fri i dag. Om kärnkraften skall betala sina reella kostnader, skall man räkna in allt från uranbrytning till avfall. Jag skulle vilja se det priset på kärnkraftselen. Egentligen anser jag att det skall ske en bodelning. Kärnkraften skall vara i ett bo, och vattenkraften och förnybara energislag skall vara i ett annat bo. Då skulle man få den direkta kopplingen på vilket pris det blir på biobränsle, vattenkraftsel och kärnkraftsel.
Herr talman! Redan när riksdagen fattade sitt beslut i våras om att avreglera elmarknaden infördes föreskrifter i lagstiftningen som innebär att det är regeringen som prövar ansökningar om koncessioner rörande utlandsförbindelser för el. Regeringen har den frågan i sin hand. Jag skall inte ge mig in i en kärnkraftsdebatt. Jag tycker inte, herr talman, att den hör hemma i dagens ärende.

Herr talman! Det är de effekterna jag skulle vilja se. Jag vill ha ett konkret svar: Vad skulle kärnkraftselen kosta? Jag kan se en positiv sak med en avreglering. Det är att man möjligen kan köpa grön el, man kan få levererad på nätet den el man vill ha. Men den marknaden är ännu inte uppbyggd - den har motarbetats så mycket. Det har varit alldeles för få investeringar i biobränslen, vindkraft och solkraft. Då skulle man t.o.m. kunna handla miljövänlig energi. Det kan jag se som positivt. Jag menar att så länge vi har de spelregler som finns i Sverige i dag, där alla inkomster från vattenkraften läggs i samma kassa som kärnkraften, där allt jämnas ut och ett falskt elpris betalas på kärnkraften, då råder inte en fri marknad. Det är inte fri konkurrens.

Herr talman! Det är kanske en smula förmätet av mig att lägga mig i den sakdiskussion som utskottets ledamöter här för. Men när jag hör Mikael Odenberg blir frestelsen stor. Men jag skall bärga mig. Jag skall ta upp de formella skälen, som är anledningen till min motion i frågan. Jag har i motionen hävdat att det är riksdagen, denna kammare, som stiftar lag. I det ingår att denna kammare bestämmer när lagen skall träda i kraft. Det hänger ihop med lagstiftningen. I det här betänkandet - jag skall inte vara alltför förmäten - tycker jag att näringsutskottet ger mig rätt i den principiella frågan. Utskottet säger att regeringens rätt att bestämma tidpunkten för när en lag skall träda i kraft skall användas i undantagsfall. Sedan nämns exempel. Det kan t.ex. vara om man inte vet när en konvention skall träda i kraft eller om en organisation skall byggas upp och det inte går att bedöma när den blir färdig. Då kan riksdagen överlåta beslutet till regeringen. Men det framgår av betänkandet att regeringen skall tala om vilka förutsättningar som skall gälla. Med det resonemanget kommer utskottet fram till att man har viss förståelse för detta sätt att hantera frågan. Man hänvisar till praktiska skäl. Jag accepterar detta med en viss tvekan. Jag gör det därför att utskottet föreslår i ett tillkännagivande att när regeringen har prövat Energikommissionens förslag skall resultatet redovisas för riksdagen. Regeringen skall också tala om för riksdagen vilka slutsatser regeringen drar. Det framgår inte av betänkandet att detta skall ske i form av en proposition, men vi fick höra det av utskottets ordförande. Jag trodde att detta skulle ske i form av en skrivelse. I och för sig spelar det inte så stor. Det finns motionsrätt till både skrivelse och proposition. När den tidpunkten är inne finns möjligheterna kvar att i det läget diskutera sakfrågan. Därför avstår jag från att göra det nu.
Herr talman! Låt mig uttrycka min beundran för Arne Kjörnsbergs både oanade och oväntade självkontroll. I den formella sakfrågan skulle jag också vilja säga att jag delar hans uppfattning. Det är principiellt tveksamt att överlåta frågor om ikraftträdandetidpunkter för lagstiftning till regeringen. Jag kan nu skilja mig från den principfrågan genom att rösta för reservationen till betänkandet, som innebär ett ikraftträdande den 1 januari 1995.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt samhällsproblem. Den snedvrider konkurrensen och är ett hot mot en sund marknadsekonomi. Såväl enskilda som samhället i stort drabbas både direkt och indirekt av denna brottslighet. Den totala omfattningen är svår att uppskatta. Siffror på över 100 miljarder kronor per år har nämnts. Beräkningar har visat att skatteintäkter på ca 50 miljarder kronor per år undanhålls samhället. Den ekonomiska brottsligheten varierar i viss mån över konjunkturerna. Vi har upplevt situationen att olika former av skalbolagsaffärer och andra sätt att fiffla undan vinster har tilltagit när vinsterna är stora. Så var det under andra halvan av 1980-talet. Samtidigt har konkursinstrumentet utnyttjats i lågkonjunkturer som en ren affärsidé. Tiotusentals företag har satts i konkurs under de första åren på 1990-talet. Uppemot 100 000 anställda blev arbetslösa i dessa konkurser. 1980-talets finans och fastighetsspekulationer har också visat sig innehålla ekonomisk brottslighet av långt större omfattning än man tidigare trott. Det visar bl.a. de utredningar som den särskilda åklagargruppen, den s.k. Råsopgruppen, har bedrivit och bedriver. Den ekonomiska brottsligheten har inte sällan samband med annan grov kriminalitet, genom att pengar från narkotikahandel eller annan olaglig verksamhet tvättas och används i affärsverksamhet som, åtminstone till det yttre, är av lagligt slag. Som jag nämnde, var vi många som var förvånade över att det skulle förekomma en så omfattande brottslighet inom bank och finansvärlden som finanskrisen gav vid handen. Nu vet vi tyvärr att brottsligheten har varit omfattande inom den finansiella sektorn. Utanför Sveriges gränser har det skett en kraftig ökning av inte minst den ekonomiska brottsligheten i länder inom det forna Sovjetunionen, och denna brottslighet visar tendenser att sträckas ut till länder i Västeuropa. Över huvud taget har den ökande internationaliseringen lett till att brottsbekämpningen alltmer måste ske genom ett internationellt samarbete, och det påverkar givetvis också inriktningen av de svenska insatserna mot den ekonomiska kriminaliteten. Herr talman! Det betänkande som vi behandlar i dag utgår från ett förslag från Riksdagens revisorer. Till grund för revisorernas förslag ligger i sin tur den utomordentligt gedigna rapporten Den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället. Rapporten utgör en genomgång av den ekonomiska brottslighetens omfattning, effekter och tänkbara åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden. Revisorerna konstaterar att insatserna mot den ekonomiska brottsligheten har varit alldeles otillräckliga. Det är en uppfattning som Socialdemokraterna i hög grad delar. Jag tycker att det är glädjande att det är ett enigt utskott som har tagit ställning till revisorernas förslag i positiv anda och markerar att det krävs krafttag för att komma till rätta med de betydande samhällsproblem som ekobrottsligheten utgör. Jag skall i dag inte ägna mig åt någon historieskrivning i fråga om vems fel det är att det har blivit som det har blivit - det skulle vi kunna diskutera länge, och det har vi också gjort vid upprepade tillfällen i kammaren. Jag konstaterar att det är glädjande att ett enigt justitieutskott nu säger att vi måste ta krafttag för att komma till rätta med det här allvarliga samhällsproblemet. Den socialdemokratiska regeringen är fast besluten att följa upp Riksdagens revisorers intentioner och också de uttalanden som justitieutskottet har gjort. Justitieminister Laila Freivalds redovisade här i kammaren den 25 november några av de viktigaste inslagen i en ny offensiv mot ekobrottsligheten. Målet är att kraftigt öka samhällets samlade insatser när det gäller att förebygga och ingripa mot den ekonomiska brottsligheten. Myndigheterna måste samverka mer. Här är "ekobrottskommandot", som jag ser det, ett första steg mot en långtgående samverkan mellan myndigheterna för att få ut bättre effekter när det gäller ekobrottsbekämpandet. Det är möjligt att man skall ta några steg vidare i den samverkansmodellen, framför allt på regional nivå, för att ytterligare öka slagkraften i samhällets insatser på det här området. Kompetensen bland samhällets olika myndigheter måste förbättras i olika avseenden. Skattekontrollen måste skärpas och bli effektivare. Skatteprocessen och brottmålsprocessen i ekobrottmål måste ses över i syfte att åstadkomma en snabbare handläggning än den något långsamma procedur som vi för närvarande har när det gäller hanteringen av de här ofta besvärliga målen. Också den lagliga regleringen i övrigt måste ses över och göras effektivare. Det gäller såväl den civilrättsliga som den straffrättsliga lagstiftningen. Lagen mot skatteflykt måste återinföras, och lagen om penningtvätt måste skärpas. Men det är också nödvändigt att näringslivet tar ett ökat eget ansvar för att fiffel och fusk skall stävjas. Bl.a. måste företagens internkontroll utvecklas. Här kommer regeringen att ta upp en diskussion om dessa frågor med företrädare för näringslivet och de fackliga organisationerna. De 10 miljoner kronor som riksdagen på socialdemokratisk initiativ anslog för en brett upplagd informationskampanj kring de här frågorna kommer väl till pass i detta sammanhang, när näringsliv och fackliga organisationer skall engageras i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Inom kort kommer regeringen att tillsätta en särskild samordningsgrupp, med uppgift att nu ha ansvar för genomförandet av den effektiviserade kampen mot ekobrottsligheten. Den samordningsgruppens uppgift är också att för riksdagen i vår presentera en samlad strategi för det fortsatta arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. På det sättet tror jag att vi på ett effektivare sätt och med ökad slagkraft kan ta itu med det allvarliga samhällsproblem som den ekonomiska brottsligheten utgör och som samtliga partier nu tycks vara överens om att vi måste ta krafttag mot. Herr talman! Jag vill yrka bifall till justitieutskottets förslag.

Herr talman! Riksdagens revisorer har till riksdagen avlämnat ett förslag till åtgärder angående insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Förslaget är ett resultat av den av Lars-Erik Lövdén nämnda rapport som revisorerna redan tidigare avlämnat. Revisorerna framhåller att några färdiga förslag från deras sida inte presenteras i rapporten. I stället diskuteras tänkbara åtgärder som skulle kunna vidtas inom olika områden för att begränsa och beivra den ekonomiska brottsligheten på ett effektivare sätt än i dag. Revisorerna anser att arbetet på regeringsnivå under lång tid varit otillräckligt och att kritiken som framförs i rapporten därför gäller flera regeringar. I revisorernas rapport sammanfattar revisorerna den situation som Socialdemokraterna lämnade efter sig och som mötte den 1991 tillträdande borgerliga regeringen: "Mot slutet av 1980-talet avmattades arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Polisen lyckades inte fylla vakanser inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning. Ärendebalanserna växte och många brottsanmälningar blev inte föremål för utredning. Det blev allt tydligare att myndigheterna inte hade resurser och kompetens att klara situationen." Detta var alltså ett utdrag ur revisorernas rapport. Revisorerna framhåller emellertid att myndigheternas svårigheter att bemästra de ekonomiska brotten uppmärksammats under senare tid och att den borgerliga regeringens initiativ förbättrat myndigheternas situation men att de initiativ som tagits inte räcker. Arbetet bör därför drivas vidare, kompletteras och systematiseras. De synpunkter som framförs i revisorernas rapport är väl värda att beakta. Jag delar i stort den uppfattning som kommer till uttryck i revisorernas rapport både vad gäller behovet av insatser mot den ekonomiska brottsligheten och vad gäller den kritik som framförs. Den ekonomiska brottsligheten är utan tvivel ett allvarligt problem. Den måste bekämpas inte minst för att upprätthålla respekten för strafflagstiftningen och för att värna moralen i näringslivet och i samhället i övrigt. Den ekonomiska brottsligheten utgör också ett allvarligt hot mot marknadsekonomins funktionssätt. Ekonomisk brottslighet hotar själva fundamentet för marknadsekonomin, samhällsmoralen och den sociala välfärden. Självfallet är det av stor betydelse att kampen mot den ekonomiska brottsligheten förs på ett sådant sätt att insatserna i största möjliga utsträckning riktas mot brottslingarna och de brottsliga gärningarna som sådana. Samtidigt får lagändringar och andra åtgärder inte utformas så att de ligger hinder i vägen för den lagliga näringsverksamheten. Enligt min bestämda uppfattning måste det alltid råda balans mellan intresset att bekämpa brottslighet å ena sidan och konsekvenserna för samhällsekonomin och medborgarna å den andra. All brottslighet måste bekämpas inom de gränser som rättsstaten sätter. Vi får aldrig tillåta att kampen mot brottsligheten leder till en urholkning av de värden som statsmakterna har ett särskilt ansvar att skydda. Den ekonomiska brottsligheten är till sin natur svårutredd, vilket ofta innebär bevissvårigheter för åklagare inför domstol. Detta är ett stort problem för de myndigheter som har att utreda och bekämpa ekonomisk brottslighet. Enligt min mening kan det emellertid aldrig godtas att beviskraven sänks enbart för att lättare få till stånd en fällande dom. Bevislättnader sker alltid till priset av minskad rättstrygghet. Enligt de grundläggande rättsstatliga principer som kännetecknar vårt rättssystem anses det viktigare att oskyldiga inte fälls än att en skyldig går fri. Med tanke på de åtgärder som revisorerna efterlyser i sin rapport finns det anledning att påminna om några av de åtgärder och förslag mot den ekonomiska brottsligheten som den borgerliga regeringen under sin mandatperiod föreslog, beslutade och också redovisade i olika rapporter. Bristen på poliser är avhjälpt. Vid halvårsskiftet 1994 fanns ca 17 100 färdigutbildade poliser mot de knappt 16 000 som fanns när den borgerliga regeringen tillträdde. Av erfarenhet vet vi att polisbrist drabbar utredningar angående ekonomisk brottslighet och att det därför är av avgörande betydelse för ekobrottsbekämpningen att vi inte på nytt drabbas av polisbrist. Under den borgerliga regeringens mandatperiod har Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket gjort en omfattande översyn av bl.a. administrativa rutiner, samverkansformer och kontrollåtgärder som berör insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Arbetets inriktning har varit att effektivisera handläggningen, att öka kompetensen och samarbetet myndigheter emellan och att undanröja administrativa hinder. Myndigheternas arbete har också innefattat att i ökad utsträckning samarbeta med och ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns hos konkursförvaltare och de revisorer som konkursförvaltare anlitar. På den borgerliga regeringens initiativ beviljade riksdagen Riksåklagaren extra resurser för tillskapandet av en särskild utredningsgrupp, RÅSOP, Riksåklagarens specialoperation. RÅSOP inrättades i november 1992 med uppgift att ta sig an undersökningar i ärenden som rör kvalificerad ekonomisk brottslighet riktad mot banker och andra finansinstitut. För budgetåret 1993/94 öronmärktes 60 miljoner kronor för att förstärka och utveckla den kvalificerade kriminalpolisverksamheten, särskilt vad gäller teknisk utrustning och ADB-stöd. En väsentlig del av dessa medel har anvisats för bekämpningen av den kvalificerade ekonomiska brottsligheten. I enlighet med den borgerliga regeringens förslag beslutade riksdagen i våras att förstärka åklagarväsendets budget motsvarande kostnader för 30 nya ekoåklagare. Regeringen beslutade våren 1994 att en central enhet, som också Lars-Erik Lövdén nämnde, ekobrottskommandot, för bekämpning av ekonomisk brottslighet skall inrättas senast till sommaren 1995. Den dominerande uppgiften för enheten skall vara den operativa verksamheten. Enheten skall handlägga de allra mest omfattande tidskrävande och juridiskt komplicerade ärenden som rör ekonomisk brottslighet. Enheten föreslås också fungera som en föregångsmyndighet, dvs. utgöra en allmän kunskapsresurs bl.a. i internationella frågor för andra åklagarmyndigheter och för polismyndigheter som handlägger ärenden angående ekonomisk brottslighet. Den borgerliga regeringens insatser och förslag till åtgärder kommer att innebära betydande förbättringar för myndigheter att utreda och bekämpa ekonomisk brottslighet. Enligt min mening är det därför mycket angeläget att vidareutveckla arbetet från den plattform som nu byggts upp. Den nuvarande regeringen har förutskickat åtgärder av olika slag. Justitieutskottet har uttalat att utskottet utgår ifrån att regeringen i arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram till vårriksdagen beaktar revisorernas förslag och de synpunkter som framkommit från övriga berörda riksdagsutskott i detta ärende. Vi kommer mycket noga att följa regeringens aviserade arbete. Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag inte skall träta om vem som är ansvarig för att vi har den situation som vi har i dag när det gäller den ekonomiska kriminaliteten. Men efter Gun Hellsviks anförande vill jag ändå lämna ett par kommentarer. Det är riktigt att vi fick ett problem i slutet av 80 talet med att polisresurserna för ekobrottsbekämpandet minskade. Det berodde på att de lokala polismyndigheterna förde över resurser från den här verksamheten till annan verksamhet, något som var utomordentligt olyckligt. Ansvaret för det delar de flesta partier i denna kammare, eftersom samtliga var för det fria resursutnyttjandet, som fick de här konsekvenserna. Tyvärr insåg vi det för sent och inskred inte för att skydda resurserna för ekobrottsbekämpandet. Det var ett allvarligt misstag. Vad som har gjorts under den period som den borgerliga regeringen har suttit kan man ha olika uppfattning om. Det är klart att regeringen har vidtagit en del åtgärder som har varit positiva. Andra åtgärder har varit mindre positiva, exempelvis borttagandet av lagen om skatteflykt, urholkningen av bevis och betalningssäkringslagen, för att ta två exempel. Där gick regeringen snarare i den andra riktningen och försvårade möjligheterna till ett effektivt ingripande. Jag skall bara göra två tillägg till den uppräkning som Gun Hellsvik gjorde om insatserna under den förra mandatperioden. Riksdagen beslutade, mot de borgerliga partiernas uppfattning, att inrätta en finanspolis och anslå 8 miljoner kronor till det. Där var inte Moderaterna med på tåget. I våras beslutade riksdagen med en majoritet bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och nydemokrater om att anslå 128 miljoner kronor till polis, åklagare och Riksskatteverket för en effektivare kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Det har gjort det möjligt att bygga ut ekorotlarna runt om i landet och förstärka rikskriminalens ekorotel. Inte heller där var Moderaterna med på tåget, utan röstade nej till dessa anslagsförstärkningar. Det var bara en komplettering till den uppräkning som Gun Hellsvik gjorde men kanske inte en oväsentlig komplettering när det gäller att påvisa de insatser som gjorts under de gångna åren och då Moderaterna inte var med på tåget.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén sade alldeles riktigt att han inte skulle tala om vem som bar ansvaret, men var och en som förstår svenska språket förstår också att han, när han sedan sade att han var glad över att vi nu är överens, gav ett tydligt budskap om att de som värnat om ekobrottsbekämpningen var socialdemokraterna, icke några andra. Det är helt rätt att vi från den borgerliga sidan inte har ställt oss positiva till en del av de förslag som socialdemokrater har lagt fram i riksdagen. Det har berott på att vi har menat att innan man genomför sådana åtgärder som vi uppfattade som lika populistiska när de vidtogs som när socialdemokraterna i slutet av 80-talet år efter år prioriterade ekobrottsbekämpningen med ord men samtidigt minskade resurserna för den, måste man först skapa förutsättningar för dessa åtgärder. Vi har från vår sida inte velat lova något förrän vi sett att de praktiska förutsättningarna härför har förelegat. Det väsentligaste har varit att skapa förutsättningar för samverkan. Först när man har skapat dessa och på ett vettigt sätt utnyttjat de resurser som finns har man anledning att lägga till ytterligare resurser, och det gjorde vi också under de tre borgerliga åren. Jag förstår slutligen att socialdemokraterna framöver skall skydda resurserna för ekobrottsbekämpning i samband med att de skär ned resurserna för bl.a. polisen i övrigt. Det innebär, som var och en förstår, att man måste nedprioritera det som i övrigt också är högprioriterat i dag, nämligen kampen mot våldsbrottsligheten.
Herr talman! Med anledning av det sistnämnda vill jag bara göra det enkla konstaterandet att det i dag av totalt 17 100 poliser är ungefär 350 som sysslar med ekobrottsbekämpning. Det säger litet grand om proportionerna på denna verksamhet. Jag tycker därför att Gun Hellsviks argument att annat blir lidande om man prioriterar denna verksamhet är något haltande. När det gäller att satsa resurser utan att ha klarlagt hur de skall användas, som Gun Hellsvik gav antydningar om, vill jag ge Gun Hellsvik ett tips, nämligen att besöka Finanspolisens verksamhet. Den verksamheten kunde byggas upp tack vare att riksdagen tog ett initiativ mot regeringens uppfattning. Denna verksamhet har varit och är mycket framgångsrik. Tyvärr är lagen om penningtvätt litet uddlös och behöver förstärkas i vissa avseenden. Men trots en uddlös lagstiftning uträttar Finanspolisen mycket. Jag vill avslutningsvis än en gång säga att det är bra att vi nu är överens om att skärpa kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Att vi vid det tillfälle när det var aktuellt var negativa till inrättandet av Finanspolisen berodde på att förutsättningarna härför då inte fanns. Jag tror att Lars-Erik Lövdén kan hålla med mig om att det dröjde ett bra tag innan Finanspolisen över huvud taget kunde komma i gång. Jag är också medveten om att den fungerar väl i dag. När det gäller prioriteringsfrågan vill jag säga att man när man har bristfälliga resurser måste nedprioritera något. Om man skall behålla befintliga resurser för ekobrottsbekämpningen måste man, om man skall göra besparingar, minska på den polisiära verksamhet som i första hand är till för att skapa trygghet mot våldsbrott och liknande typer av brottslighet.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att utskottet är enigt. Vi är överens om att vartenda förslag till åtgärder som Riksdagens revisorer har lagt fram är mycket viktigt att genomföra. Vi är också eniga om att det är viktigt att ta ställning till ett genomförande av varje förslag som har tagits upp i motionerna. Vi är också ense om att de åtgärder som den förra regeringen vidtog var och är viktiga att genomföra. Detsamma gäller de åtgärder som den nuvarande regeringen tänker vidta. Det är viktigt att visa på detta, samtidigt som det skall påpekas att det inte räcker med att utskottet är enigt på papperet. De beslut som vi skriver ned måste också omsättas i handling. Jag har nyss lyssnat på diskussionen om vem som haft ansvaret i olika perspektiv, och jag vill säga att ansvaret ligger hos oss politiker när det gäller styrningen av systemet och genomförandet av de höga ambitionerna. Mot denna bakgrund vill jag ta upp en speciell fråga här i kammaren, och det är det som revisorerna kallar bristen på samlad styrning.

Vi vet att det inom alla områden förekommer överlappningar mellan myndigheter. Det gäller dessutom vad man skall intressera sig för och kontrollera. Detta är en av de avgörande frågorna för hur starkt enat samhället står när det gäller att vidta olika åtgärder. Detta med roller och ansvar kommer ständigt in i frågor om brott och straff och vad som är rätt och fel. Det genomsyrar hela samhället, och vi måste mycket tydligt tala om vem som har ansvaret och vem som skall ta initiativ. Frågan om vad som kan leda till ekonomiska brott är också ett logistiskt problem. Information, varor och initiativ vandrar runt, och det är i det sammanhanget liksom på miljöområdet viktigt att kartlägga flödena för att se var man skall sätta in åtgärderna. Miljöbrott kan i vissa fall betecknas också som ekonomiska brott. Det är ofta företag som begår större miljöbrott genom att undvika större investeringar som samhället har föreskrivit, genom att låta bli att betala någon för att ta hand om miljöfarligt avfall på rätt sätt osv. Jag vill peka på det här eftersom jag märker att miljöbrotten ökar, inte bara i Sverige utan världen över, och det är viktigt att vi kontrollerar sådan verksamhet och även kopplar samman den med den ekonomiska brottsligheten. Detta har inte gjorts i så stor utsträckning, men jag vill aktualisera denna fråga i diskussionen i anslutning till detta betänkande. Jag tror på närhetsprincipen. Jag har nyss läst om att man t.ex. i Malmö har minskat antalet brott genom att sätta in närhetspoliser. När det gäller ekonomisk brottslighet är det inte så mycket fråga om kvarterspoliser som om kontakter med myndigheter och med folk som kan olika regelsystem och som vet var man skall sätta in kontrollen. Jag tror på en närhetsprincip också här. Det bör bedrivas ett nära samarbete och upprätthållas kontakt mellan företag och kontrollmyndigheter. Det är mycket viktigt att denna fråga utvecklas vidare i de politiska diskussioner som vi kommer att föra framgent. Också jag yrkar bifall till utskottets hemställan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

Denna enighet får förhoppningsvis till konsekvens att satsningen inte havererar på samma sätt som ekobrottsbekämpningen i början på 80-talet, i spåren på Heurgrenkommissionens arbete. Trots den väldiga aktivitet som utvecklades kunde man i slutet på 80-talet konstatera att kampen mot den ekonomiska brottsligheten i princip låg nere och att de få lagar som tillkom genom Heurgrenkommissionens arbete inte tillämpades; sålunda lär det finnas en dom avseende tillämpning av lagen om företagsbot. Riksdagens revisorers förslag till åtgärder för att förhindra ekonomisk brottslighet är bra och väl ägnade att ligga till grund för beredning inom regeringskansliet. Särskilt bör poängteras värdet utav revisorernas strikta avgränsning av ekonomisk brottslighet, nämligen brott som begås i näringsverksamhet eller som utnyttjar företagsformen. Lagstiftningen är viktig och grundläggande. Emellertid måste framhållas att operativa insatser är av yttersta vikt. Notera att vi redan i dag har en avancerad och utvecklad lagstiftning men att den ekonomiska kriminaliteten härjar fritt. Som en parentes kan nämnas att jag blev uppmärksammad på ett lokalt initiativ i Göteborg, vid polismyndighetens ekorotel. Man har bildat en särskild PEK-grupp. PEK står för preventiv ekonomisk kontroll. Så snart kännedom erhålls från fältet om att någon verksamhet bedrivs på ett tveksamt sätt, rycker några man ut och uppmärksammar situationen. De frågar innehavaren av restaurangen, butiken eller vad det kan vara för förrättning, vad man arbetar med, hur man gör detta och om man känner till gällande bestämmelser beträffande skatter och avgifter och lagstiftning inom arbetsrätten. Genom detta förfarande blir aktörerna varse att de är iakttagna av myndigheterna. Många rättar sig efter angivna spelregler och en del försvinner. Verksamheten synes ha en häpnadsväckande preventiv effekt, trots mycket begränsade insatser. Jag tror att svensk polis i regel arbetar alldeles för passivt, och först efter att anmälan skett i vederbörlig ordning initieras ett agerande. Denna byråkratiska infallsvinkel måste brytas. Polisverksamhet bör kombineras med PEK-aktiviteter, så att brottslighet, oavsett om denna omfattar våldsbrott eller ekonomisk brottslighet, stävjas i sin linda. Herr talman! Det jag har sagt nu gäller förebyggande av brott. Den brottslighet som ändå äger rum måste beivras på ett effektivt sätt. Enligt min mening kan vi aldrig få stopp på den avancerade ekonomiska kriminaliteten om vi inte sätter in en väl trimmad, samordnad och välutbildad organisation. Alla är i dag överens om att det allvarligaste problemet är brist på samordning. Polis och åklagare måste jämte andra myndighetsfunktionärer samordnas i en myndighet med en ledning. Denna civilkriminalstyrelse skall ha en vid operativ behörighet över statsförvaltningen. Förebild finns i Danmark. Myndigheten skall kunna köpa in tjänster från processadvokater, auktoriserade revisorer, dataoperatörer och finansekonomisk expertis. Notera att landets för närvarande alertaste statsåklagare Bengt Strömberg nu lämnat sin tjänst för att bli advokat. Det hjälper inte att statsverket rekryterar ett antal utredningsekonomer. Dessa kommer inte att kunna upprätthålla erforderlig kompetens. Om man inte kontinuerligt arbetar i näringslivet tappar man kontakten med utvecklingen beträffande avancerade affärstransaktioner. Att anlita advokater och revisorer samt andra specialister blir dyrt men effektivt, vilket man fått erfara i Danmark. Att bara tillskjuta ytterligare 100 eller 200 miljoner kronor till den nuvarande statsförvaltningen och tro att vi får bra resultat är en illusion. Man måste pröva nya vägar, där kompetens och uthållighet stimuleras genom ekonomiska incitament. Varför skall samhällets starkaste operatör staten inte förse sig med spetskompetens när den avancerade ekonomiska kriminaliteten alltid kommer att göra det? Justitieministern har talat om att det gäller att alla goda krafter i samhället samverkar för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Detta tror jag är oerhört centralt. Vi kommer aldrig att lyckas bekämpa det systemfel som den ekonomiska brottsligheten utgör om inte breda politiska lösningar uppnås. Det gäller att inte falla undan för särintressen, vare sig dessa dyker upp från vänster eller höger. Exempelvis bör de nya regler som antagits för taxeringsrevision inte revideras, vilket påfordras av vissa. Det är viktigt att skatteförvaltningens anseende förstärks och att dess verksamhet erhåller acceptans i den meningen att förvaltningens verksamhet uppfattas som en viktig del för att upprätthålla samhällssolidariteten. Om skatteförvaltningens verksamhet enbart ses som uttryck för oberättigade maktanspråk som sker i helt oreglerade former utan iakttagande av rättssäkerhet och civil anständighet, är stor skada skedd i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag skall inte utveckla ytterligare exempel, men jag vill betona att kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste föras på alla plan men ytterst bygga på att en majoritet av befolkningen bär upp de intentioner som syftar till att för det allmännas bästa eliminera illojala och skadliga beteenden.

Herr talman! Var Vänsterpartiet står när det gäller den ekonomiska brottsligheten är nog allmänt känt i denna kammare. Vi har sedan lång tid drivit kravet på kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten har mycket allvarliga snedvridande och skadliga effekter på marknadsekonomins funktionssätt. Om den ekonomiska brottsligheten får ett mer allmänt fäste riskerar på sikt hela branscher att snedvridas konkurrensmässigt. Vi har på senare tid blivit påminda om restaurangbranschens problem inom detta område. Det är inte bara branscher som skadas. Även många enskilda drabbas direkt av den ekonomiska kriminaliteten. Det är glädjande att allt flera på senare tid börjat inse vikten av snabba insatser för att bryta utvecklingen. Riksdagens revisorer konstaterar att samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten är otillräckliga. Vänsterpartiet ställer sig bakom de slutsatser som redovisas i rapporten. Enligt vår bedömning har revisorerna dock i vissa avseenden inte dragit de fulla konsekvenserna av de problem kring ekobrottsligheten som de redovisar i sin rapport. När det gäller registreringsfrågorna och Patentoch registreringsverkets roll i sammanhanget kan vi konstatera att riksdagen genom att anta proposition 1994/95:67 om försenade redovisningar m.m. skärpt kontrollen i detta avseende, vilket vi noterar som positivt. Det har inte varit tillfredsställande att sanktioner i stort sett inte förekommit i samband med ofullständiga handlingar och uppgifter till Patent och registeringsverket. Här finns dock en hel del i övrigt att göra. Utskottet hänvisar hela tiden till hur mycket pengar som tillskjutits för att skärpa kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag delar Rolf Åbjörnssons uppfattning att det inte bara är pengar som fordras. Resurser i form av pengar är säkert bra och ofta en nödvändig förutsättning för en framgångsrik kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Tyvärr är jag inte övertygad om att pengarna på senare år i alla avseenden använts med största effektivitet. Under en lång tid har det inom skattemyndigheten pågått en experimenterande verksamhet med ständiga organisationsförändringar, ofta genomförda utan den kontakt med verkligheten som revisorer inom skatteadministrationen upplever. Detta kombinerat med de försämringar inom skattekontrollen som skett genom antagandet av lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet har kraftigt försvårat kampen mot ekobrottsligheten. Speciellt har experimenterandet inom organisationen inneburit att kompetensen inom mervärdesskatteområdet har minskat. Typiskt nog är det också inom denna sektor som den största ökningen av ekonomisk brottslighet finns. Missuppfattningen att decentralisering av alla skatteärenden med nödvändighet innebär en ökad service för medborgarna är tyvärr alltför utbredd. Den kompetenssänkning som detta innebär leder ofta till en sämre service, och helt klart leder decentraliseringen till en sämre granskning och kontroll. För att snabba på den rättsliga processen menar Vänsterpartiet att man bör överväga speciella skattedomstolar som behandlar såväl taxeringsmål som skattebrottsmål. Det vore att skapa en effektivitet genom en större samordning och höjning av den allmänna kompetensen. Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten beräknades 1991 kosta samhället 46 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Det är helt svindlande summor. Tyvärr har allmänhetens förtroende för samhällets åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten kraftigt minskat genom finanskrisens återverkningar i det svenska samhället. När gemene man upptäcker att de som var med och orsakade finanskrisen nu svävar fritt i sina fallskärmar urholkas också folks förtroende för samhällssystemet. Det är därför av största vikt att vi vidtar åtgärder som visar att samhället är berett att ta tillbaks en del av de pengar som finanssektorn har kostat samhället. Vänsterpartiet ämnar återkomma med sådana förslag. Det är Vänsterpartiets förhoppning att regeringen nu tar tag i de förslag som revisorerna redovisar och noga läser Vänsterpartiets motion i ärendet. Slutligen, herr talman, vill jag säga att det är med viss förvåning jag konstaterar att justitieutskottet avstyrker bifall till Riksdagens revisorers förslag. Är revisorernas förslag så dåliga? Nej, det handlar inte om det. Regeringen får kritik, och det är kanske därför som rapporten inte får bifall. Det här husets sätt att arbeta på blir för mig en aning absurt. Ett enigt justitieutskott beslutar att ställa sig bakom revisorernas rapport genom att avstyrka densamma! Det räcker inte att vara allmänt positiv. Vi måste klarare markera var vi står. Det naturliga vore därför att yrka bifall till rapporten. Jag ämnar dock inte göra det i detta ärende, men jag tycker nog att vi i framtiden måste agera litet mer prestigelöst och klarare markera vår inställning för svenska folket.
Herr talman! Som ordförande i justitieutskottet vill jag gärna hålla med om att det kan se egendomligt ut. Men det är absolut inte fråga om prestige från någon sida. Som vi konstaterar från utskottets sida har en del åtgärder vidtagits. Den nuvarande regeringen har aviserat att åtgärder skall vidtas, och från utskottet uttalar vi att vi utgår från att man i det arbete som har påbörjats beaktar vad som framförts från revisorernas sida. Med denna förväntan om att arbetet redan är på gång vore det att slå in öppna dörrar att formellt yrka bifall. Det är absolut inte fråga om prestige, utan det är i högsta grad ett stöd för vad revisorerna har föreslagit. Jag håller med om att det är ett problem, men det är närmast ett pedagogiskt problem.
Herr talman! För mig är det ganska naturligt att yrka bifall om jag tycker att någonting är bra. Jag yrkar inte på att det skall avslås.

Herr talman! Det är nu bara några dagar kvar tills vi åter skall minnas den tid då en vanlig kvinna av folket äventyrade sin hälsa och graviditet för att låta skattskriva sig. Det är sämre med respekten för skattesystemet hos många välbärgade människor i det moderna samhället. Den ekonomiska brottsligheten och den omfattande brottsligheten på skatteområdet riskerar att äventyra mycket av den grundläggande samhällssolidariteten. Valrörelsen visade att medborgarna slår vakt om gemensam service och välfärd, och att enskilda medborgare också är beredda att delta solidariskt i finansieringen av dessa. Men då krävs det att envar kan lita på att alla efter sin förmåga deltar i finansieringen av den gemensamma välfärden - att inte den som är smart och bluffar sig fram skall få förmåner på bekostnad av andra. Hederliga företagare måste, som tidigare har sagts här i kväll, kunna lita på att samhället har en kontrollapparat som gör att den som smiter undan sina förpliktelser mot andra inte kommer undan. De senaste årens utveckling, där miljardbelopp undanhålls från beskattning, tenderar att urholka samhällsmoralen. Några branscher har drabbats särskilt allvarligt, t.ex. taxi-, hotell och restaurangnäringarna samt delar av byggmarknaden. När svarta pengar blir vardagsmat och unga människor alltför ofta får sina första löner utan skatteavdrag och kontrolluppgifter är ett samhälle illa ute. Vi kan ha olika uppfattningar om den exakta utformningen av skattesystemet i vårt land, men jag tror att det är få - även på den yttersta högerkanten - som förnekar att ett utvecklat samhälle kräver solidarisk finansiering om det moderna samhället skall fungera och inte stora grupper tvingas till fattigdom och utanförskap. Det är därför ett gemensamt ansvar för oss alla att respekten för skattesystemet upprätthålls. Skatteutskottet tog under föregående mandatperiod initiativ till den analys av insatser mot den ekonomiska brottsligheten som Riksdagens revisorer har genomfört och som vi behandlar i dag. Det är ett gediget material revisorerna lagt fram - både när det gäller analys och förslag till konkreta åtgärder. Det har slipats ytterligare av en rejäl remissomgång och av det intresse som de fyra berörda utskotten har visat materialet. Revisorernas rapport kommer också rätt i tid. Det finns ett starkt intresse hos regeringen för att vidta kraftfulla åtgärder och genomföra ett långsiktigt program mot den ekonomiska brottsligheten, inte minst på skatteområdet. Till styrkan i revisorernas rapport hör också att det nu är en enig riksdag som markerar vikten av att ta itu med den ekonomiska brottsligheten. Moderata samlingspartiet har tidigare haft en ganska lång historia med större intresse för annan brottslighet än just den ekonomiska. Att partiet, i och med de starka markeringar som här görs av en enig revision och förhoppningsvis en enig riksdag, markerar sin allvarliga vilja att delta i kampen mot den ekonomiska brottsligheten är av stort värde. Skattebrottslingarna skall inte kunna luta sig mot att de ursäktas av enskilda partier i riksdagen. I skatteutskottets yttrande över rapporten åberopar vi de beräkningar av svart ekonomi i Sverige som visar att de undandragna skatterna beräknas uppgå till 46 miljarder redan 1991. Enligt Riksskatteverket kan situationen vara än allvarligare i dag. Ett flertal rapporter pekar på att minst ett tiotal miljarder kronor borde kunna förstärka statskassan med förhållandevis enkla åtgärder. Vi i skatteutskottet vill framhålla att ett effektivare samarbete mellan olika myndigheter är en viktig förutsättning för framgång i arbetet. Skattemyndigheternas kompetens måste bl.a. tas till vara i utredningsarbetet. Vi har uppmärksammat värdet av RÅSOP och förslagen om inrättande av ett ekobrottskommando som togs fram under den föregående mandatperioden. Vi har också erinrat om det riksdagsinitiativ där socialdemokraterna motionerade om en kraftig förstärkning av skattemyndigheternas resurser för att bekämpa skattebrotten redan under innevarande år. Med anledning av såväl revisorernas rapport som motioner från socialdemokrater och centerpartister skriver utskottet starkt om vikten av att regeringen överväger åtgärder för att motverka att konkursinstitutet används som ett medel för att komma undan skatter och åtaganden mot leverantörer och andra fodringsägare. På detta område har vi att vänta kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Önskemålen om att bokföringsbrotten skall sanktioneras i tillräcklig omfattning bör kunna tillgodoses när Skattebrottsutredningen lagt fram sina förslag under början av nästa år. En effektiv organisation inom skatteförvaltningen och en väl fungerande revisionsverksamhet är, som bl.a. Vänsterpartiet framhåller, en grundbult i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Här har såväl skattemyndigheten själv som regeringen ett ansvar. Utskottet menar att en väl fungerande kontrollverksamhet måste förenas med en god serviceorganisation. I betänkandet berörs också momskontrollen särskilt. Riksskatteverket har framhållit att de förändringar i momsredovisningen som sker i och med EU medlemskapet ökar kontrollbehoven. Jag förutsätter att det intresse som samtliga partier nu har visat kampen mot den ekonomiska brottsligheten kommer att följas upp av ett fortsatt aktivt intresse i Riksdagen, bl.a. när justitieministern återkommer med de årliga redovisningar hon förutskickade i samband med sitt anförande om den ekonomiska brottsligheten för någon månad sedan. Slutligen, herr talman, kräver en aktiv kamp mot den ekonomiska brottsligheten en god organisation, kompetensutveckling och tillräckliga resurser för berörda myndigheter. Men därutöver krävs också legala medel. Under föregående mandatperiod skedde allvarliga förändringar i skattelagstiftningen. Den s.k. skatteflyktsklausulen togs bort trots starka protester i riksdagen och trots JK:s uttalanden om dess viktiga preventiva verkan. Beviskraven skall inte sänkas, Gun Hellsvik, men myndigheterna skall ha både rätt och skyldighet att säkra bevis. Tredjemansrevisionen avvecklades av den föregående riksdagen. Det var allvarligt. Betalningslagen avvecklades utan att nya tillräckligt effektiva instrument tillkom. Detta är allvarligt i sak, men det var också allvarliga signaler till dem som vill underminera skattesystemet. Jag förutsätter därför att regeringen nu ser över lagstiftningen och, som i fallet med den fackliga vetorätten vid entrepenadförfaranden, återkommer med en lagstiftning som underlättar kampen mot den ekonomiska brottsligheten och respekten för skattesystemet. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets förslag.
Herr talman! Först vill jag göra tydligt att det avgörande skälet för mig att beivra ekonomisk brottslighet inte är att det kan ge bättre klirr i statens kassa. Det avgörande skälet för mig är samma skäl som för beivrande av all form av kriminalitet, nämligen att vi får demoraliserande effekter om vi inte beivrar brott. Det är vars och ens skyldighet att följa de uppställda regler som bygger på hänsyn till andra människor. Det är denna hänsyn vi skall kräva. Vi skall inte räkna i kronor och ören vad vi kan få för effekter av det ena eller det andra. Jag vill också påpeka, även om vi är överens när det gäller dagens fråga, att vi inte kommer att bli överens t.ex. när det gäller återinförande av skatteflyktsklausulen. Här har vi i grunden olika uppfattningar. Enligt vår uppfattning måste all typ av kriminalitet behandlas på samma sätt. Det innebär bl.a. att man av lagen skall kunna utläsa och se beskrivna situationer som är straffbelagda och inte tvingas fundera över vad som politiskt betraktas som olämpligt. Generalklausuler är av ondo. Vi har genomgående motsatt oss dem på grund av att de inte ger rättssäkerhet. Men konkreta beskrivna situationer, sådana som vi står för, skall straffbeläggas.
Herr talman! Gun Hellsvik har i andra sammanhang talat väldigt mycket om hänsyn till brottsoffren. Vid ekonomisk brottslighet är brottsoffren vanliga medborgare. Det är de som inte kan få det stöd av samhället som de skulle behöva beroende på att några är smarta och kommer undan. Det är vanliga löntagare som får betala högre skatter beroende på att några är smarta och ställer sig vid sidan om. Vi skall se allvarligt på alla brott. Vi skall granska brottens innebörd, och vi skall se vem de drabbar. Det är allvarligt när skattebrotten drabbar vanliga människor med stora behov av samhällets insatser och vanliga löntagare som hederligt betalar sina skatter. Det är synd att Gun Hellsvik inte har kommit på bättre tankar när det gäller skatteflyktsklausulen. Det är kanske att hoppas litet mycket att Gun Hellsvik skall vilja säkra möjligheterna att låta människor som placerar pengar utomlands skatta för dem på samma villkor som den som skattar för dem i Sverige. Jag skall inte nu ta en sakdebatt med Gun Hellsvik om generalklausulen. Den kommer vi säkert att återkomma till. Men jag vill erinra om att bl.a. JK uttalade sin uppskattning av den och man från skattemyndigheter runt om i landet har talat om vilken vikt lagstiftningen hade. Det var definitivt inte så att några svaga människor kom i kläm för att vi hade en skatteflyktsklausul. Det var de allra smartaste och allra mest förhärdade brottslingarna på skatteområdet som tvingades att tänka efter en gång till, och det förhindrade viss brottslighet. Fundera litet grand, Gun Hellsvik, tills frågan kommer upp i riksdagen igen.
Herr talman! Jag kan inte förstå att det skulle vara någon skillnad i rätten till rättssäkerhet och förutsebarhet om man är svag eller stark i samhället. Alla i samhället har samma rätt till rättssäkerhet och förutsebarhet. Det jag reagerar mot när det gäller frågan om offer och de ekonomiska effekterna är när man hela tiden för fram ett antal miljarder. Man skall för det första ha klart för sig att även om ett antal miljarder är undandragna är det inte det antal miljarder som statskassan kan få in. Det är fråga om människor som oftast inte har någonting när vi väl kommer åt dem som gärningsmän, och därför får vi inte tillbaka några pengar. Driver man linjen att det är antalet miljarder som är orsaken till att vi skall beivra den ekonomiska brottsligheten har man därmed indirekt sagt att om vi inte kan få in så mycket pengar skall vi sluta att beivra den ekonomiska brottsligheten. Jag har inte för avsikt att ge upp min syn på hur vi skall beivra den ekonomiska brottsligheten även om det skulle visa sig att vi inte får in särskilt mycket pengar till statskassan. Det är en fråga om moral.
Herr talman! Vi är helt ense om att det är en fråga om moral, Gun Hellsvik. Det är positivt att vi kan stå eniga när det gäller revisorernas rapport, och det är positivt att vi tillsammans kan slå fast att vi skall ta krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Sedan vet jag, Gun Hellsvik, att Moderata samlingspartiet inte bekymrar sig särskilt mycket om statsfinanserna. Det gick ganska eländigt när ni hade ansvaret för statsfinanserna såväl i slutet på 70-talet som under den föregående mandatperioden. Visst är det ändå så, Gun Hellsvik, att det finns stora pengar att ta hem också för samhället i kampen mot den ekonomiska brottsligheten? Jag tror inte att man kan beskylla Assar Lindbeck för att vara särdeles naiv när han säger att man med förhållandevis enkla insatser borde kunna förstärka statskassan med i storleksordningen 10 miljarder kronor om man tar itu med den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Jag skall bara göra några korta reflexioner. Eftersom jag satt med i Rättssäkerhetskommittén och är förhållandevis ny som politiker noterar jag att Lars-Erik Lövdén började den här debatten på ett mycket positivt sätt.
Nu gäller repliken enbart Inger Lundbergs anförande.
Herr talman! Det jag vill anknyta till är att det nu kommer in moment av politiska övertoner när man gör gällande att man under den borgerliga tiden allvarligt skulle ha försvårat möjligheterna att göra tredjemansrevision i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag kan försäkra att de reglerna framtogs under total enighet bland politiker, sakkunniga och Riksskatteverket. De som försöker att göra politik av detta gagnar enligt min mening inte saken. Det är väldigt viktig att vi får spelregler som har förtroende i rättslivet. Får vi inte det kommer vi aldrig att komma någon vart i den här kampen.
Herr talman! Rolf Åbjörnsson torde ändå vara väl medveten om att det icke var tillfredsställande att riksdagen tvingades skilja sig från betalningslagen samtidigt som Riksskatteverket klart uttalade att med föreslagna förändringar försvårades allvarligt möjligheterna till kontroll av placeringar utomlands. Det fanns allvarliga varningar, oavsett vad Rolf Åbjörnsson och de han samarbetade med anser, för riskerna för en försämrad tredjemansrevision. Generalklausulen spelade faktiskt en viktig preventiv roll. Låt mig fråga Rolf Åbjörnsson: Var det inte så att generalklausulen faktiskt hade en viktig preventiv effekt mot skattebrottsligheten i vårt land?
Herr talman! Inger Lundberg talar om de jag samarbetade med. Det var en officiell parlamentarisk utredning som sedan sanktionerades av Riksskatteverket. Det fanns ingen som helst oenighet, utan det kom fram efteråt. Min personliga uppfattning om generalklausulen är att den har ingen som helst betydelse i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det är ett slag i luften. Den skapar bara osäkerhet i rättslivet och affärslivet. Det finns ingenting gott att säga om den.
Herr talman! Jag kan konstatera att det är Rolf Åbjörnssons personliga uppfattning. Den skiljer sig från de flesta skattemyndigheters uppfattning och JK:s uppfattning

Herr talman! Jag har varit med att utarbeta Riksdagens revisorers eniga rapport om den ekonomiska brottsligheten. Det är en av de mest omfattande granskningar som har gjorts av revisorerna. Anita Johansson från socialdemokraterna, som sitter där borta, och jag själv under år 1992 besökt skattemyndigheterna i Stockholm och i Västmanlands län beslöt Riksdagens revisorer i slutet av november 1992 att påbörja denna granskning. Under utredningstiden har jag deltagit i ett stort antal intervjuer med yrkesfolk i de myndigheter som kommer i beröring med ekonomisk brottslighet, främst hos åklagare, polis, domstolar, skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter. Det har således varit ett tidsmässigt omfattande jobb. Rapporten har varit föremål för ett brett remissförfarande, och remissutfallet har varit positivt. Många remissinstanser uttrycker tillfredsställelse över revisionsrapportens breda ansats och instämmer i dess slutsatser. Vissa förslag som revisorerna har tagit upp har åtgärdats efter det att rapporten offentliggjordes i februari i år. Det har enligt vad jag har kunnat utröna inte anförts någon kritik mot de ställningstaganden som revisorerna har gjort. Det leder till slutsatsen att den framtagna produkten är av mycket hög kvalitet. Det är också i detta sammanhang viktigt att påpeka att den framtagna rapporten med hänsyn till den breda omfattningen är unik inom svensk utredning. Skatteutskottet uttalar med anledning av rapporten att Riksdagens revisorer har lämnat ett viktigt bidrag till diskussionen om hur arbetet mot den ekonomiska brottsligheten bör bedrivas och pekat på många olika tänkbara initiativ i sammanhanget. Skatteutskottet ställer sig således bakom att revisorernas förslag övervägs närmare. Justitieutskottet konstaterar i likhet med Riksdagens revisorer att samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten varit otillräckliga. Utskottet instämmer i revisorernas uppfattning att det behövs en mängd åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppstått. Utskottet uttalar vidare i likhet med revisorerna att det krävs en förbättrad överblick och styrning från statsmakternas sida för att insatserna skall bli effektiva, och även information och kontakter mellan riksdagen och regeringen måste enligt utskottets mening förbättras. Lars-Erik Lövdén sade också i sitt inledningsanförande att det är en utomordentligt gedigen rapport som kommer från Riksdagens revisorer. Herr talman! Med hänsyn till alla dessa lovord är det enligt min mening ofattbart att ett enigt utskott avstyrker revisorernas förslag. Det innebär att den här rapporten inte får någon betydelse. Litet rått sagt, herr talman, så kastas den i papperskorgen. Herr talman! Justitieutskottet har vid flera tillfällen tagit initiativ till hearing och andra initiativ av olika slag när det gäller ekonomisk brottslighet. Utskottet har således tidigare visat en fristående ställning i förhållande till regeringen. I utskottsbetänkandet uttalas, som jag redan nämnt, att informationer och kontakter mellan riksdag och regering måste förbättras. Riksdagens revisorer skall på regeringens och riksdagens vägnar granska den statliga verksamheten. Granskningen får även omfatta statliga aktiebolag och stiftelser. Revisorerna skall också granska regeringens ledning och förvaltning. Enligt min mening kan man tala om att Riksdagens revisorer är den ekonomiska kontrollmakten. Riksdagen har nyligen beslutat att stärka revisorernas roll. Detta beslut måste rimligen uppfattas som att riksdagen i förhållande till regering och myndigheter skall stå för en ökad grad av självständighet. Med hänsyn till det jag har anfört är det uppenbart att utskottet vid behandling av detta viktiga ärende från revisorernas sida inte varit konsekvent. Utskottet har inte visat ett uns av självständighet, utan förutsatt att regeringen utan några som helst förpliktelser skall återkomma till riksdagen med förslag i olika avseenden. Talet om kommunikation mellan regering och riksdag är som bortblåst när utskottet avstyrker revisorernas förslag, vilket får till följd att rapporten inte ges till känna. När det som i detta fall föreligger en enig revisionsrapport är det enligt min mening nödvändigt att riksdagen lever upp till sitt beslut om att stärka den ekonomiska kontrollmakten. Riksdagen måste enligt min mening inta en mer aktiv hållning gentemot regeringen. Ett tillkännagivande är en form av kommunikation. Det är en tydlig signal om vad riksdagen vill. Herr talman! Det finns ingen kritik mot revisorernas viktiga rapport om ekonomisk brottslighet. Det finns därför ingen utanför detta hus som kan förstå varför revisorernas förslag om att regeringen bör vidta vissa åtgärder skall avslås. Snarare blir effekten av ett sådant agerande att man ifrågasätter om politikerna tar ett ordentligt ansvar för att lösa problemen. Vad blir revisorernas roll i framtiden om riksdagen avvisar denna viktiga rapport? När skall revisorerna bli tagna på allvar? Det är två viktiga frågor att fundera på med tanke på ert ställningstagande.

Därmed kan den här rapporten leva vidare.
Herr talman! Jag skall bara försäkra K-G Svenson om att rapporten kommer att leva vidare även om riksdagen följer justitieutskottets förslag. Att justitieutskottet har hamnat på ett yrkande om formellt avslag beror i huvudsak på två saker. Först och främst, vilket K-G Svenson nämnde själv, är en del av de förslag som Riksdagens revisorer för fram redan genomförda. Andra förslag som förs fram av Riksdagens revisorer är föremål för övervägande och beredning inom regeringskansliet. På de punkterna har arbetet med att förverkliga Riksdagens revisorers förslag redan satts i gång i olika avseenden. Det är skälet till att justitieutskottet formellt sett avstyrker förslaget, även om man sympatiserar med många av de förslag som förs fram i Riksdagens revisorers rapport. Justitieministern har ju i kammaren klart deklarerat och aviserat att regeringen till våren kommer att lägga fram en samlad strategi mot den ekonomiska brottsligheten. I det arbetet kan jag försäkra K-G Svenson att Riksdagens revisorers rapport kommer att finnas med som ett väsentligt underlag. Det är inte alls på det sättet som K-G Svenson försöker göra gällande här, att i och med att riksdagen följer justitieutskottets förslag kommer rapporten att falla i glömska och läggas i ett arkiv.
Herr talman! Det är inte så, Lars-Erik Lövdén, att rapporten lever vidare. Jag förstår inte ert ställningstagande i justitieutskottet. Ni är inte konsekventa. Det sade jag i mitt anförande också. Det står tydligt och klart i ert betänkande att även informationen och kontakten mellan riksdag och regering måste förbättras. Då är detta ett ypperligt tillfälle att ge regeringen till känna att den här rapporten finns, och att vi ställer litet krav på regeringen från riksdagens sida att återkomma i anslutning till den här rapporten. Jag kan mycket väl förstå Lars-Erik Lövdéns inställning. Lars-Erik Lövdén har klart visat i sitt agerande i riksdagen att Lars-Erik Lövdén inte är särskilt intresserad av revisorerna. Vi har ett motsatt förhållande till revisorernas stärkande roll. Om jag kommer ihåg rätt var Lars-Erik Lövdén emot att stärka revisorerna i deras arbete. Jag förstår mycket väl att det är en väl avvägd synpunkt från justitieutskottets sida att inte ge regeringen den här viktiga rapporten till känna. Jag beklagar att så har blivit fallet.
Herr talman! Det är riktigt att jag har haft synpunkter på Riksdagens revisorers agerande i en del andra frågor här i kammaren. Men det hör liksom inte till den här saken. Om K-G Svenson lyssnade, och det gjorde han eftersom han citerade mig, berömde jag faktiskt Riksdagens revisorer för ett gediget arbete, ett utomordentligt gott arbete när det gäller den här frågan. Det står jag fast vid. Även om vissa delar är genomförda och andra föremål för beredning, kommer det förslag som Riksdagens revisorer har fört fram att finnas med som en väsentlig ingrediens i regeringens arbete med att ta fram en strategi till vårriksdagen för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det kan tyckas egendomligt att utskottet har avstyrkt rapporten. Det är ett enigt justitieutskott, så det är inte bara jag som har haft mitt ord med i laget när vi har fattat det här beslutet. Det kan tyckas vara egendomligt, men det beror på att en del av de förslag som Riksdagens revisorer för fram redan är genomförda. Andra är föremål för beredning i regeringskansliet. Därmed kan man säga att Riksdagens revisorers förslag till stora delar är tillgodosedda. Därav det formella avstyrkandet.
Herr talman! Jag citerar på nytt från utskottsbetänkandet, med tanke på att Lars-Erik Lövdén i sitt sista inlägg sade att en stor del har genomförts. Där står så här: "Utskottet instämmer i revisorernas uppfattning att det behövs en mängd åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppstått." Ett fåtal har genomförts. Per Rosengren nämnde Peab:s verksamhet. Ett mycket starkare krav mot dem som inte lämnar in räkenskaper är ett exempel som finns nämnt i revisionsrapporten och som numera också är genomfört genom beslut i Sveriges riksdag, om vi nu hunnit fatta beslutet. I varje fall har ärendet nyligen varit på riksdagens bord. Ingen utanför det här huset förstår varför vi i riksdagen skall avslå en sådan gedigen rapport, som Lars Erik Lövdén säger. Vi som riksdag måste ställa krav på regeringen att återkomma. Vi har någonting att falla tillbaka på, en fin gedigen rapport. Det tycker jag är mycket viktigt. Det är viktigt för riksdagens självständighet. Det är viktigt om vi skall ha Riksdagens revisorer kvar i vår verksamhet. Eftersom vi nyligen har stärkt deras roll är det viktigt att de får prägla den rollen, som den ekonomiska kontrollmakten. Det är vår kommunikation, och vi skall visa tydliga signaler om vad vi vill ge. Den signal och den kommunikation man då använder är att man ger regeringen till känna och bifaller i stället för att avslå.
Herr talman! Jag kanske inte skall ge mig in i den här procedurfrågan. Men jag kan inte låta bli att reagera. För en gångs skull tror jag inte att proceduren har någon betydelse. Den här rapporten är nog det viktigaste dokument som har tagits fram i kampen mot den ekonomiska brottsligheten i modern tid. Hur man än hanterar utskottsuttalandet är det här en del av samhällslivet, rättslivet och det politiska livet. Jag tror inte att man på något sätt behöver vara rädd för att revisorernas gedigna arbete skall hamna i papperskorgen.
Herr talman! Eftersom jag har deltagit i jobbet tackar jag för komplimangen om ett fint arbete. Jag är oerhört besviken på att det här inte går vidare formellt. Det är mycket, mycket viktigt, Rolf Åbjörnsson, att riksdagen visar sin styrka i de här sammanhangen och talar om för regeringen vad vi vill åstadkomma. Det gör inte justitieutskottet. Ni föreslår att riksdagen skall besluta att avslå rapporten. Det är det väsentliga. Kommunikationen med regeringen är avgörande för vad vi skall få tillbaka. Vi skall inte förlita oss på Socialdemokraterna och på att den socialdemokratiska justitieministern skall bestämma vad vi skall ha tillbaka. Vi skall försöka leda det jobbet från vår sida.
Herr talman! Jag begärde ordet när jag lyssnade till Inger Lundbergs anförande, framför allt med tanke på hennes och socialdemokraternas syn på företagandet. Det är förfärligt med alla skattemedel som bortdras. Det kommer att röra sig om närmare 50 miljarder redan 1991. Det får dock inte leda till att man generaliserar sin syn på företagare över huvud taget och gör nästan alla till förbrytare innan det är färdigt. Jag konstaterar att socialdemokraterna fortsätter att föda småföretag och att slå ihjäl med samma glada själ. Med ett skattesystem kan man åstadkomma sådana låsningar för de mindre företagarna att de försätts i en situation där de tvingas börja fundera på bokföringsbrott. Jag försvarar inte bokföringsbrott. Jag har sysslat mycket med revision i småföretag. Men man får akta sig för att generalisera och man måste komma ihåg att vi talar om bokföringsbrott. Det handlar inte bara om att få in skatteinkomster och att ha ett skattesystem som slår ihjäl ännu flera företag. Avslutningsvis vill jag säga några ord om revisorernas rapport. Jag tycker att det vore mycket olyckligt om revisorerna kände sig påtrampade. Vi har haft den här diskussionen i utskottet, Karl-Gösta Svenson. I tre utskott har man förordat precis samma beslut. Det står i utskottets betänkande att det inte föranleder någon åtgärd. Karl-Gösta Svenson har suttit tillräckligt länge i riksdagen för att veta att det här är den formella gången. Vi har tagit rapporten på fullaste allvar. Det står i betänkandet. Vi har som sagt fört en diskussion och följt de formella regler som finns. Om vi skall ändra på dem skall vi göra det i alla utskott. Därför är det viktigt att vi talar om att revisorernas rapport är ett viktigt dokument som vi kommer att följa upp och leva efter i fortsättningen.
Herr talman! Som vi hör här tycker alla att revisorernas rapport är mycket viktig. När jag som ny ledamot försökte sätta mig in i rapporten tyckte jag att det var första gången det talades om konkreta åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Frågan om bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten har behandlats nästan varje år i riksdagen. Jag fann att vid tidigare tillfällen var det nästan bara pengar som hade tillskjutits. Den djupgående analys som revisorerna nu har gjort saknades. Jag blev positivt överraskad över denna rapport. Vi har diskuterat rapporten i utskottet. Intentionen var då inte att rapporten skulle avslås. Det kom fram på slutet, nästan vid det sista sammanträdet, när vi skulle bestämma oss. Jag blev mycket förbryllad och upprörd, eftersom jag tyckte att rapporten var bra. Efteråt har jag gått och tänkt på det här och tyckt att jag fattade fel beslut i utskottet. Vänsterpartiet undrade här över att man kan avslå något som vi samstämmigt tycker är bra. Jag har förstått att det är så här rutinerna ser ut. Ju mer jag har tänkt och ju mer jag har lyssnat på den här debatten i kväll, framför allt på Karl-Gösta Svenson som var med och arbetade med detta, desto mer har det förstärkt min åsikt att beslutet var fel. Jag vill därför här säga att Miljöpartiet tillstyrker rapporten. Om man vill ha ut ett klart budskap kan man inte avslå detta. Alla förslag är nödvändiga. Det spelar ingen roll om något av dessa förslag redan har genomförts - så mycket bättre. Det är ingen anledning att avslå rapporten. Jag är inte van vid den formella gången, och därför kan jag göra så här.

Herr talman! Först vill jag säga till Görel Thurdin att vi socialdemokrater absolut inte gör några generaliseringar när det gäller småföretagare. När vi talar om problemen med den ekonomiska brottsligheten gör vi det mot bakgrund av att vi vet att det drabbar många enskilda och många seriösa småföretagare. Risken är stor att man för att finansiera gemensam verksamhet tvingas till högre nivåer på skatter och avgifter, beroende på att alla inte gör rätt för sig. Jag tycker att Karl-Gösta Svenson har tagit upp en mycket viktig debatt här i kväll - en debatt om hur vi i riksdagen arbetar och hanterar revisorernas rapporter. Det är uppenbart att det i denna kammare finns en stark vilja till att många av revisorernas förslag skall komma till praktiskt genomförande. Det är också klart - det har Lars-Erik Lövdén och många med honom deklarerat - att det i regeringen finns en beredskap för att ta emot dessa förslag och göra något praktiskt mycket bra av dem. Man har redan startat på flera områden. Jag tror också att det under den borgerliga regeringens tid med Gun Hellsvik som justitieminister började genomföras förändringar på några områden. Jag har ändock yrkat bifall till justitieutskottets förslag, och jag står fast vid det bifallsyrkandet. Jag tror att det vore tokigt om vi hastigt började svänga här i kammaren när det gäller den formella hanteringen av en mängd komplicerade förslag. Däremot tycker jag att partierna sinsemellan borde ta upp en diskussion om hur vi långsiktigt skall hantera revisorernas förslag. På det sättet tycker jag att de frågor som Karl Gösta Svenson ställde här kan bli något av en väckarklocka. Jag minns hur det var när jag för tre år sedan var ny i riksdagen. Då blev man litet knäckt på alla dessa avslag till varje pris. Man skulle inte göra tillkännagivanden etc. Många gånger är det nödvändigt för att vi inte skall få förhastade beslut och förhastad lagstiftning. Men ibland går det litet slentrian i hanteringen. Man kanske inte alltid skall säga, Görel Thurdin, att så har vi gjort förut. Jag tror faktiskt att det finns anledning att, särskilt när det gäller revisionsrapporterna, diskutera hanteringen. Jag tror att det vore väldigt olyckligt om vi här "tjing tjong" skulle byta rutiner och hantering. Vi skall nog ändå ha respekt för den ärliga vilja som har deklarerats av justitieutskottet och som vi vet finns i hela riksdagen.
Herr talman! Till Inger Lundberg vill jag bara säga att vis av erfarenheten av socialdemokratisk skattepolitik vet jag att den inte brukar vara särskilt förutseende när det t.ex. gäller att se till att det finns ett enkelt och tydligt system för småföretagare. Jag tycker inte om den generalisering som framgår av Inger Eftersom Inger Lundberg tog upp frågan om att ändra rutinerna i riksdagen beträffande revisorernas rapporter, vill jag säga att jag avslutningsvis sade att om vi skall ändra på rutinerna skall vi göra det konsekvent. Det är väldigt viktigt att det kommer samma signaler från alla utskott, att inte det ena utskottet hanterar frågor på ett sätt och det andra utskottet hanterar dem på ett annat sätt. Då begriper inte våra väljare vad vi håller på med i riksdagen. Jag sade att jag tycker att vi skall ta upp det här gemensamt och konsekvent. Det finns all anledning att göra det efter den här debatten i kväll.

Herr talman! Det är positivt att Inger Lundberg också tycker att man kan ändra rutinerna. Jag ändrade mig faktiskt inte bara "tjing tjong" här i kammaren. Jag fick nästan en chock i utskottet när jag fick höra att man ville avslå rapporten. Det var överrumplande. Det hade aldrig sagts tidigare. Jag måste ju känna efter vad som är rätt. Jag kan inte rutinerna. Någon gång måste man ju börja. Alla utskott gör alltid på samma sätt, men den diskussion som vi har fört nu är viktig. Jag hoppas att det kan bli ett exempel, så att man inte bara går på rutin utan gör sådant som känns rätt och riktigt.
Herr talman! Det är litet underligt att höra Görel Thurdin säga att de borgerliga har stått för ett enkelt skattesystem. Det socialdemokratiska skattesystemet var krångligt, men det som hände mellan 1991 och 1994 på företagsbeskattningens område, speciellt när det gällde småföretagare, betecknar jag som fullkomligt groteskt. Hur kan Görel Thurdin stå i talarstolen och säga att Socialdemokraterna och, i viss mån, Vänsterpartiet står för krångliga skattesystem? Det tycker jag är väldigt underligt. De nya SURV-reglerna och framför allt de expansionsmedel som kom har inte tagits emot med glädje hos småföretagarna. Det kan jag lova, Görel
Herr talman! Jag satt med i den skatteutredning som tog fram förslaget om skattesystemet. Jag höll inte med om alla ändringar som då vidtogs. Jag har inte pratat om Vänsterpartiet. Jag har pratat om Socialdemokraterna. SURV-systemet växte fram redan under den här tiden. Det var ett resultat av den stora skatteutredningen. Vi har ändå i första hand levt med socialdemokratiska skattesystem på företagsområdet. Jag tänker inte prata mer om skatter. Detta får bli mitt sista inlägg, eftersom det var ekonomisk brottslighet i största allmänhet som vi skulle diskutera. Vad jag vände mig emot var att man generaliserade. Man hade rent allmänt en oerhört negativ syn på företagare. Det är väldigt farligt att ha ett sådant synsätt. Då kanske man inte ser vilka man skall sätta åt. Man kan inte klappa till alla för att komma åt de värsta brottslingarna. De finns där i alla fall.

Fru talman! Räntan på ett femårigt bostadslån ligger nu kring 11,5 %. Den aktuella inflationen är ca 2,5 %. Det ger med de angivna förutsättningarna en realränta på 9 %. Som jag tidigare påpekat i denna kammare kan ett lands ekonomi inte fungera under sådana förhållanden någon längre tid. Något måste ge sig. Frågan är om - som vi vill - räntan skall sjunka eller om i stället inflationen skall stiga. Det har alldeles uppenbart inte hjälpt att regeringen lagt fram det vänsterpaket vi i dag skall debattera och för vars genomförande det torde finnas betryggande majoritet. Även i andra avseenden har regeringen framlagt förslag om en återgång till traditionell socialdemokratisk högskatte och regleringspolitik. Bl.a. har Sveriges inträde i EU från årsskiftet tagits till intäkt för betydande skattehöjningar i angivet syfte att finansiera medlemsavgiften. Därtill har finansministern utfäst sig att presentera budgetförstärkningar på ytterligare 20 miljarder kronor i januari. En orsak till att detta inte imponerat på de finansiella marknaderna är att tillväxten inte längre bedöms bli så stark som tidigare förutsetts. SCB justerade häromdagen ned tillväxten t.o.m. tredje kvartalet i år till endast 1,5 % i årstakt. Ett nyhetsbrev från Sveriges verkstadsindustrier konstaterade nyligen att produktionsökningen nu dämpas och att konjunkturtoppen torde ligga relativt nära i tiden. Konjunkturinstitutet reviderade i förra veckan ned sin BNP-prognos för nästa år till ca 2 % och till ca 2,5 % för 1996, som då skulle bli toppåret i denna konjunkturcykel. Den förväntade tillväxttakten ligger därmed klart under genomsnittet i Europa. Den är också avgjort sämre än i våra nordiska grannländer. Liksom proposition 25, som vi nu debatterar, bygger ändå dessa förutsägelser på ett antagande om att den privata konsumtionen - trots kraftigt sänkta disponibla huhållsinkomster - skall kunna hållas uppe och t.o.m. öka något under åren framöver. Räknestycket bygger på förutsättningen att hushållen inte oväsentligt skall minska sitt sparande. Sparprognoser är alltid osäkra. Vi moderater bedömer det som mer troligt att sparkvoten blir oförändrad under trycket av den ovisshet som skapas av den pågående sänkningen av de disponibla inkomsterna, förändringarna på socialförsäkringarnas område och sviktande bostadspriser. Men framför allt kommer naturligtvis den höga realräntan att stimulera till fortsatt sparande. Det finns för närvarande inget som slår t.ex. att betala av på lån som man har på sin bostad, jämfört med andra användningar av pengarna. Om den privata konsumtionen skulle sjunka i takt med de disponibla inkomsterna blir BNP-ökningen bara ca 2 %. Under alla omständigheter står det nu klart att tillväxten under denna konjunkturuppgång inte kommer att någon gång överträffa 3 %. Eller vidhåller finansministern, som jag hälsar välkommen till kammaren, sin prognos i propositionen att BNP redan nästa år skall öka med 3,4 %? Den försvagade tillväxttakten medför att arbetslösheten minskar endast obetydligt. Konjunkturinstitutet väntar inte någon större nedgång i den totala arbetslösheten än från 13 % i år till ca 11 % 1996. En kvarstående arbetslöshet av denna omfattning motverkar givetvis nedtagningen av budgetunderskottet och statsskuldens stabilisering. Vid sidan av den långsamma tillväxten utgör regeringens satsning på stora skattehöjningar en starkt bidragande orsak till den höga realräntan. Syftet med detta vägval sägs vara att genomföra den nödvändiga saneringen av statsfinanserna på ett fördelningspolitiskt rättvist sätt. Men resultatet av alla skattehöjningar, tillsammans med de återregleringar av arbetslivet som samtidigt genomförs, blir att regeringen förstör existerande jobb och försvårar tillkomsten av nya. Självfallet medverkar detta till att bromsa tillväxten, inte minst inom den privata tjänstesektorn, där vi alla ändå tycks vara ense om att expansionen skall ske. Jag påminner om min stående fråga till finansministern: "Hur kan ni socialdemokrater tro att höjda skatter på företagande och kapitalbildning skall kunna ge flera jobb?" Eftersom jag inte brukar få något svar, skall jag denna gång ge frågan en ny formulering: "Hur kan ni tro att skattehöjningar på över 50 miljarder kronor skall kunna undgå att driva upp inflationen och räntan och därmed förhindra de nysatsningar som skall ge flera riktiga jobb?" Den uppgång i realräntan som skett under året har förklarats med ovissheten inför kommande politiska avgöranden. Först var det valet i september och sedan folkomröstningen om EU som störde. Nu råder oro inför det budgetförslag regeringen skall lägga fram i januari. Delvis är denna överdriven. Gäller det skattehöjningar kan regeringen alltid få stöd från vänster. Om det till äventyrs skulle vara fråga om någon besparing utanför försvarets och polisens områden, kan regeringen alltid få sin vilja fram, eftersom vi moderater vill spara mera. Men finansministerns problem är naturligtvis inte oppositionen utan hur han skall kunna övertyga sina egna om riktigheten av åtgärder som, om de föreslagits av en borgerlig regering, skulle ha beskrivits som nedrustning av välfärden. Vi utanförstående betraktare åser nu hur rörelsens påtryckargrupper slår vakt om olika statsutgifter och i stället förordar fortsatta skattehöjningar. När krutröken sedan väl skingrats i detta pånyttfödda rosornas krig, blir det dags för de finansiella marknaderna att börja oroa sig för vårens avtalsrörelse. Och sedan är tiden inne att spekulera kring kompletteringspropositionen. Som det ser ut i dag, finns det inget som tyder på att socialdemokraterna förmår ompröva och överge sin tillväxtbromsande och jobbförstörande politik. Det är min bedömning att sent i vår eller senast till hösten kommer det att stå klart att Sverige inte får den tillväxt som skulle krävas för att inte bara stoppa statsskuldens ökning utan också reducera arbetslösheten så mycket som den s.k. rörelsen väntar sig. Då ligger paniken på lur. Då, om inte förr, blir det aktuellt med ofinansierade åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Och då står vi kanske inför lösningen på gåtan om den höga realräntan, för då stiger inflationen. Det är förstås bara det att detta inser aktörerna på finansmarknaden i förväg och driver räntenivån ytterligare i höjden. Kanske är det fler än jag som redan har förutsett detta scenario, och kanske det bidrar till att förklara den höga realränta som i dag råder. Fru talman! Proposition 25 bär många spår av att ha tillkommit i stor hast och under betydande osäkerhet om vad som egentligen behöver göras. Förslagen till skattehöjningar är nog så konkreta, men bortsett från vårdnadsbidragets slopande är planerna på utgiftsminskningar mer diffusa. Några sifferuppgifter om budgetunderskottets och statsskuldens utveckling redovisas över huvud taget inte, och det förs inte någon diskussion om de effekter som kan väntas uppstå till följd av att huvudvikten i den finanspolitiska åtstramningen läggs vid skattehöjningar och inte vid utgiftsminskningar. anges riktlinjer för en alternativ uppläggning av den ekonomiska politiken. Vad som där föreslås är att fyrpartiregeringens arbete på att återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation skall fullföljas. Det betyder mer av besparingar i finanspolitiken och mindre av skattehöjningar. Och det förutsätter mera av avreglering och privatisering inom arbets och näringsliv i stället för de återställare som regeringen i brist på nytänkande satsar så hårt på. I den moderata reservationen 93 redogörs närmare för den budgetpolitik vi moderater vill föra. Den tar sikte på att stoppa statsskuldens ökning under denna mandatperiod med ett saneringsprogram som är mer omfattande än regeringens och som till sin absoluta huvuddel - drygt 72 av 85 miljarder kronor - består av utgiftsminskningar och inte skattehöjningar. I botten ligger den sparplan som den borgerliga regeringen föreslog i våras och som riksdagen fastställde så sent som i juni månad. Därtill har fogats förslag om de ytterligare besparingar som krävs för att kompensera för den räntestegring som sedan tillkommit. Förutom en sådan uppläggning av finanspolitiken krävs det också utbudsstimulerande åtgärder på beskattningens, arbetsrättens och socialförsäkringarnas områden. Andra moderata företrädare kommer närmare att belysa detta senare i debatten. Jag skall här endast beröra ytterligare en fråga som vi inom finansutskottet ansvarar för. Det gäller det krav som ställs på Sverige att i egenskap av ny EU-medlem sätta upp och sända in ett konvergensprogram i början av nästa år. Där skall redovisas vilka åtgärder som planeras i syfte att få ordning på inflationstakt och räntenivå, på budgetunderskott och statsskuld inför den tredje fasen i den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Jag har tidigare frågat socialdemokratiska företrädare hur regeringen tänker sig riksdagens roll i detta arbete. I den moderata reservationen 98 förutsätts att ett förslag till sådant program skall underställas riksdagen, men då är det bråttom. Jag skulle gärna vilja höra hur finansministern tänker sig att lägga upp arbetet på detta program och också hur han tänker sig att konvergenskriterierna skall kunna uppfyllas på den knappt utmätta tiden, egentligen till 1997. Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 1 innehåller 99 reservationer, varav 41 med moderat inblandning. Det är inte på grund av någon lägre värdering av övriga reservationers betydelse, utan endast med hänsyn till riksdagsledmöternas tid och julefrid, som jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 93.

Fru talman! Det har rått många oklarheter kring regeringens ekonomiska politik i varje fall vad avser proposition 25, som vi nu behandlar. Innehållet i den är på flera punkter motsägelsefullt. Det ena rättelsebladet efter det andra har inkommit till utskottet och partierna för att korrigera siffror i propositionen som inte stämmer. I propositionen saknas, som Lars Tobisson sade, uppgifter och information om statens upplåningsbehov och utvecklingen av statsskulden. En rad ytterligare uppgifter som bör finnas med i en sådan här proposition saknas. Propositionen är i flera avseenden att beteckna som ett hastverk. En sak har i alla fall varit tydlig eller övertydlig. Det svenska folket har fått den politik som det röstade fram. Samtidigt har vi sett hur socialdemokraterna nu sent omsider insett behovet av att statsfinanserna saneras. Det sade de som bekant väldigt litet om under tiden i opposition. Den socialdemokratiska regeringens s.k. öppna mandat har fyllts med stöd av Sveriges tidigare kommunistparti, Vänsterpartiet. Den ekonomiska politiken bygger helt på den vänstermajoritet som finns i Sveriges riksdag. En logisk följd av detta borde, efter de förhandlingar som varit mellan finansministern och Vänsterpartiet, vara att övriga socialistiska statsråd får sällskap av Vänsterpartiet i kanslihuset. Dess värre för Sverige besannas alla farhågor när det gäller de skador som en socialistisk majoritet kan åstadkomma inom det ekonomisk-politiska området. Det gäller exempelvis förkärleken för skattehöjningar till varje pris, okänsligheten gällande konsekvenserna för de grupper som lever med smala ekonomiska marginaler, föraktet för "Hela Sverige skall leva" och oförmågan att se miljön som annat än som en restpost. Fru talman! De två största utmaningarna i den ekonomiska politiken är att pressa ner räntan och att bekämpa arbetslösheten. Ett högt ränteläge och en hög realränta bromsar investeringarna och hotar därmed också de nya jobben. Arbetslösheten kostar stora summor pengar i kontantstöd och är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Tyvärr tycks den socialdemokratiska regeringen sakna insikt om vilka åtgärder som krävs för att hantera problemen. Höjda skatter på företagande och investeringar, indragning och minskning av regionalpolitiska anslag eller traditionell socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik är otillräckliga och felaktiga åtgärder. I förra veckan kom Konjunkturinstitutets rapport, och den är delvis en larmsignal. Även om det till viss del finns tekniska förklaringar bakom lägre tillväxtprognos är det uppenbart att det som hittills framkommit av regeringens ekonomiska politik inte leder till att tillväxttakten beräknas öka eller ens bli de 3 % som regeringen bedömer i propositionen. Om det i Finansdepartementet nu blåses "faran över" vad avser den svenska ekonomin, är det på tok för tidigt. Från Centerns sida lade vi i god tid före valet fram ett konkret förslag till sanering av statens finanser - ett förslag som vida översteg det som regeringen hittills förmått presentera. Vi betonade att enbart inkomstförstärkningar eller enbart besparingar är uteslutet. Det krävs en balanserad mix för att inte hindra tillväxten, inte hota de nya jobben, gröpa ur välfärden eller åsidosätta den regionala utvecklingen och miljöansvaret.

Vi tog det första steget under den förra mandatperioden. En sådan utveckling påbörjades under ledning av fyrklöverregeringen. Jag kan bara konstatera att den socialdemokratiska regeringens politik i detta avseende är innehållslös. För det andra: Den ekonomiska politiken måste utformas så att Sverige även fortsättningsvis är en välfärdsstat. Detta kommer att förutsätta systemförändringar, med mer av grundtrygghet, där principen är att välfärden skall delas av alla och betalas av alla. För det tredje: Den ekonomiska politiken måste främja, inte bestraffa, företagande och investeringar. Sveriges medlemskap i den ekonomiska unionen har skapat bättre förutsättningar för att Sverige, gemensamt med andra suveräna stater, kan driva en politik för ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning. Det som oroar i det här fallet är att regeringen på väsentliga områden inte fullt ut vill utnyttja EU medlemskapets möjligheter. Vi har voterat om sådana saker tidigare i dag. Jag tycker att det är allvarligt. Betecknande för regeringens politik är att den saknar förmåga att erkänna att de ekonomiska svårigheter som råder i Sverige i allt väsentligt är en följd av den misslyckade socialdemokratiska politiken under 1980-talet. Då tändes inflationsbrasan. Då var det inne att tjäna pengar på pengar. Då spekulerades det hej vilt i fastigheter. Då skrevs fallskärmsavtalen. Då prissatte sig Sverige ur världsmarknaden. Då vände kurvorna åt fel håll. Det var när svensk ekonomi var i en brant utförsbacke som väljarna hösten 1991 krävde en ny regering. Fyrpartiregeringen inledde ett nödvändigt och mödosamt arbete för att sanera svensk ekonomi. Vi börjar se resultat av det arbetet. Efter ett långsiktigt, metodiskt och tålmodigt arbete hejdade fyrklöverregeringen den ekonomiska nedgången. Djupet i nedgången gjorde det omöjligt att under en mandatperiod klara saneringen av statens finanser. Det har nu skett en återhämtning, och sysselsättningen ökar. Men jag vill utfärda en varning. Med den socialdemokratiska politik som vi nu ser tona fram finns det stor risk att konjunkturuppgången skjuts på framtiden. Den återhämtning i ekonomin som vi så väl skulle behöva begränsas. Grunden för den utveckling som jag pekat på utgörs av de omfattande beslut som fyrklöverregeringen fattade, bl.a. genom permanenta budgetförstärkningar på ca 150 miljarder kronor, varav drygt 90 miljarder kronor redan omfattats av olika beslut. I opposition visade Socialdemokraterna föga intresse av att medverka till saneringen av statsfinanserna. I kör kunde vi höra ylandet från rörelsens vargar, vare sig de hade sin lya på Sveavägen eller vid Norra Bantorget. De ylade mot nödvändiga ingrepp i sjukoch arbetslöshetsförsäkringen, mot förnyelsen av arbetsrätten, mot valfrihetsrevolutionen i välfärden, mot den förstärkta regionala satsningen, mot arbetet för en bättre miljö osv. Faktum är att om Socialdemokraternas förslag i opposition vunnit gehör hade det statsfinansiella läget varit 40 miljarder sämre i dag. Men, Göran Persson, varför höjer ni nu inte ersättningen i försäkringssystemen? Det var ju den politiken ni pläderade för under förra mandatperioden. Det var ju så enkelt i opposition, menade den nuvarande finansministern och andra socialdemokrater. Och var är de hundratusentals nya jobb som ni i valrörelsen sade skulle trollas fram så fort det blev regimskifte? Nej, i stället för att stimulera fram nya jobb hotar den socialdemokratiska regeringen nu jobben genom en arbetsgivaravgiftshöjning som inte borde komma till stånd. Vissa landsdelar och sektorer skall straffas för inträdet i Europeiska unionen. Nästa grupp till rakning är barnfamiljerna - om man skall tro den debatt som har varit. Eller är det kanske inte så? Vi kanske kan få besked under dagen. Sedan har det också tänts en diskussion om vikten av att återkräva det stöd till bankerna som skattebetalarna ställt upp med. Den debatten tändes som en följd av den socialdemokratiska trätan om barnbidragen. Det är ganska fantastiskt att det krävdes ett rosornas krig för att även Socialdemokraterna skulle kunna föra en debatt om att återföra en del av de pengar som skattebetalarna ställt upp med för att rädda bankerna ur krisen. Sent skall syndaren vakna. Eller har man inte vaknat? Det återstår att se i dagens debatt. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma mix för att hantera statens finanser är ingen bra blandning. Skattehöjningarna är för dominerande. Förmågan till besparingar har varit för dålig. Det är oförklarligt att regeringen tror att de nya jobben skall skapas genom att företagandet försvåras. Det blir inte lättare för egenföretagaren, för den lille företagaren, att skapa de nya jobben, om vi beskattar arbetet hårdare. Man krånglar till arbetsrätten. Den fackliga vetorätten återinförs. Dubbelbeskattningen av aktier, som de socialdemokratiska vännerna i Norge glatt har avskaffat, skall nu återinföras. Kvittningsrätten vid nystartat företag skall tas bort. Uppräkningen kunde fortsättas och bli lång. Jag tycker att regeringen och Socialdemokraterna saknar visioner och en strategi för hur den ekonomiska politiken långsiktigt skall hanteras. Det är utomordentligt allvarligt för landet. Vi i Centern har lagt fram en balanserad plan för saneringen av statens finanser, där varken de nya jobben, välfärden och utvecklingen i hela Sverige eller miljön hotas. Det är en plan som är vida överlägsen den proposition som har växt fram ur Perssonplanens A 4-sida från valrörelsen. Det hade varit skönt att i dag kunna ge regeringens ekonomiska politik ett bra betyg. Tyvärr är det omöjligt att göra det när det gäller Perssonplanens A 4 sida. Visserligen har Perssonplanens A 4-sida blivit en proposition på flera hundra sidor. Men innehållet är felaktigt. Sedan vill jag, fru talman, konstatera en sak: Det har funnits en tydlig iver från Socialdemokraterna att rikta snyting efter snyting mot centerpolitikens kärna. Det har gjort att det inom breda centerled nu nästan helt saknas förtroende för den socialdemokratiska regeringen. Med den ekonomiska propositionen försämras villkoren för företagen. Flyttlassen skall åter börja rulla med hjälp av särskilda stöd. Reseavdragen försämras. Ordet miljö lyser i stort sett helt med sin frånvaro. Konfrontation går före samarbete och diskussion. Det som i denna kammare marknadsfördes som "samarbetets regering" vid tillträdesdagen har blivit konfrontationens regering på mindre än 75 dagar. Fru talman! Till sist: Jag har undertecknat ett stort antal reservationer som återfinns i detta betänkande. Jag står förvisso bakom samtliga reservationer som jag har undertecknat. Men jag avser i dag att endast begära votering avseende reservationerna 1, 18, 88, 94

Fru talman! Dagens betänkande från finansutskottet är på sitt sätt faktiskt historiskt. Tillsammans med de många återställare som riksdagsmajoriteten har röstat igenom här under hösten ger de en bild av en mycket kraftig vridning av politiken bakåt. Bakåt, snett åt vänster - det tror jag är en bra sammanfattning av höstens arbete. Det är en politik som bär 60 och 70-talens prägel. Detta är inte vad Sverige behöver nu. Sverige behöver faktiskt motsatsen - en politik som utgår från verkligheten som denna är nu på 90-talet och som den kommer att vara framöver. Den politik som förespråkas av riksdagens majoritet av socialdemokrater och vänsterpartister har också många grundläggande ideologiska nackdelar från liberala utgångspunkter. Den förstör många viktiga valfrihetsreformer. Den sätter facket före individen i arbetslöshetsförsäkringen. Den slår sönder skattereformens det skall löna sig att arbeta. Den har en orättvis fördelningsprofil. Den försämrar mycket kraftigt villkoren för enskilt och privat företagande. Därmed kan den inte lösa Sveriges ekonomiska problem - den höga arbetslösheten och underskotten i de offentliga finanserna. Den tidigare borgerliga regeringen hade lagt en god grund för en återhämtning, så att de här obalanserna kunde börja tas bort. Återhämtningen inleddes, och det framgår bl.a. av betänkandet och KI:s rapport, redan förra året och tog rejäl fart i början av det här året. Sysselsättningen har ökat med uppemot 80 000 personer, och de offentliga underskotten har börjat reduceras. I Konjunkturinstitutets senaste rapport beräknas underskottet i hela den offentliga sektorn för 1994 vara nere i 157 miljarder kronor. Det är förvisso mycket pengar, men det är väsentligt mindre än tidigare. Regeringens åtgärder har ju ännu inte trätt i kraft, så detta är effekten av den tidigare politiken. Därefter har regeringen föreslagit mycket kraftiga skatteökningar, främst för företagare men också för hushållen. Folkpartiets huvudpoäng är att en sådan företagarfientlig politik också är sysselsättningsfientlig. Därmed blir den också välfärdsfientlig. Skattehöjningarna och återställarna, framför allt på arbetsmarknaden, motverkar uppkomsten av nya jobb - men nya jobb är vad vi behöver. Då blir det också svårare att stabilisera den offentliga skulden, och det blir svårare att skapa förtroende hos medborgarna för att välfärdspolitiken fungerar som avsetts. Enligt Konjunkturinstitutet nu i december ökar sysselsättningen nästa år och 1996 med ungefär lika mycket som i år, alltså med ungefär 80 000 personer per år. Det innebär under de två åren en ökning med 160 000 personer. Denna ökning är naturligtvis bra, men den är på tok för liten - och dessutom under en kraftig konjunkturuppgång! Det är nu under några år som Sverige behöver ca 500 000 nya jobb. Detta illustrerar bara vad jag och många andra tidigare har sagt, nämligen att regeringens politik inte klarar jobben. KI:s decemberprognos är också mera pessimistisk om tillväxten. Även bortsett från tekniska förändringar blir tillväxten enligt KI i år, nästa år och 1996 lägre än man tidigare trott. Detta sker trots att omvärldens tillväxt väntas bli högre. Förut låg Sverige ungefär i nivå med omvärlden. Men nu ligger vi sämre till enligt KI. Det som har skett här hemma är just att den socialdemokratiska regeringen har lagt fram sina förslag - en mängd skattehöjningar och återställare samt ett fåtal besparingar. Trots bättre konjunkturer i omvärlden, trots ett godkänt GATT-avtal och trots ett svenskt ja till EU i folkomröstningen blir effekten att Sverige har sackat efter. Slutsatsen att den socialdemokratiska politiken är fel ligger naturligtvis mycket nära till hands! Jag vill fråga Jan Bergqvist, ordföranden i finansutskottet: Hur kan höjda arbetsgivaravgifter, höjda skatter på nya satsningar i företagandet, höjd marginalskatt för enskilda näringsidkare och en återgång till den gamla stelbenta arbetsrätten skapa framtidstro och optimism hos företagare? I andra länder menar man tvärtom - att höjda skatter av det här slaget och en krångligare arbetsrätt av det här slaget ger färre jobb. I EU:s vitbok t.ex. uppmanar man till sänkta arbetsgivaravgifter just för att få fler jobb. Varför, Jan Bergqvist, tror ni socialdemokrater att det fungerar precis tvärtom i Sverige? Regeringens företrädare brukar på denna fråga svara att det är så viktigt att få ned budgetunderskott och räntor att vissa skattehöjningar måste accepteras. Jag tror också att vissa skattehöjningar kan godtas, men inte av den omfattning och inte med den inriktning som nu föreslås. Det handlar om ungefär 50 miljarder kronor, motsvarande 3 % av BNP. En budgetsanering med så mycket av skatteökningar skapar helt enkelt inte förtroende. Det finns många bevis för detta. Att politiken är fel framgår faktiskt också av att räntorna inte har sjunkit. Valrörelsen var ju full av uttalanden om "de farligt höga räntorna". Göran Persson hävdade att bara det blev en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk politik, så skulle räntorna sjunka. Nu har vi en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk politik. Vi har fått bort osäkerheten om EU-medlemskapet genom vårt ja i folkomröstningen. Men räntorna är lika höga som i somras. De svenska långräntorna är fortfarande nästan 3,5 procentenheter högre än de tyska. Jag anser att detta visar att långivarna inte tror på Perssons politik. Jag förmodar att Göran Persson och Socialdemokraterna har en annan förklaring - men vilken? Varför är de svenska räntorna enligt Socialdemokraterna fortfarande 3,5 procentenheter högre än de tyska? Fru talman! Kommunernas ekonomi har diskuterats mycket under senare år. Liksom många andra har kommunerna lidit av sjunkande inkomster. Rationaliseringar och effektiviseringar har blivit nödvändiga för att man skall kunna klara vård, omsorg och utbildning. Den borgerliga regeringen gav kommunerna viktiga instrument för att klara av detta, framför allt statsbidrag i en påse och möjlighet till mer anbud och konkurrens. Nu är påsens framtid oklar. De privata alternativen, som ger konkurrens och effektivitet, håller regeringen på att stoppa. Då blir det svårare för kommuner och landsting att klara viktiga välfärdsuppgifter. Just nu pågår i stället skatteökningar i kommunerna om sammanlagt mer än 4 miljarder kronor. Det löser inga problem. Risken är snarare att det, om man väl har slagit in på den vägen, är alltför lätt att fortsätta. Dessutom håller Socialdemokraterna nu på att dra in pengar från kommunerna - i smyg. Kommunförbundet har dock upptäckt detta och räknat ut att det för nästa år handlar om ungefär 1,3 miljarder kronor och för åren framöver om ytterligare 4,5 miljarder kronor i minskade kommunala inkomster på grund av statliga beslut. Det där med att dra in pengar från kommunsektorn var väl knappast vad Socialdemokraterna gick till val på. Tvärtom utlovades det från många prominenta stalesmän att kommunerna minsann skulle slippa indragningar. De skulle få växa med både 1 och 2 % om Socialdemokraterna vann valet. Det kan man inte säga att man skall återkomma till fram på vårkanten, därför att det är nu - den 1 januari 1995 - som kommunerna blir av med pengarna. Jag vill faktiskt, Jan Bergqvist, veta varför ni sviker löftet till kommunerna. Och hur blir det med de utlovade pengarna till Göteborg - 0,5 miljarder kronor har Göran Persson utlovat. Såvitt jag vet har inga pengar utbetalats. Hur blir det med de pengarna? Fru talman! Några av de få riktiga besparingarna i dagens betänkande gäller barnfamiljerna. Det är ganska många besparingar. Vårdnadsbidraget avskaffas. Dessutom aviseras en utredning som skall dra in ytterligare 3 miljarder kronor från barnfamiljerna. Sammanlagt handlar det om ungefär 8 miljarder kronor som skall tas från barnfamiljerna, utöver de höjda skatter och högre boendekostnader som ju drabbar alla hushåll. Socialdemokrater och vänsterpartister anser tydligen att detta är rättvist. Folkpartiet anser inte det. Tvärtom visar de fördelningspolitiska studier som vi genomförde och de beräkningar som under hösten har gjorts av olika familjeekonomer att barnfamiljerna, särskilt de med många barn, har mindre marginaler än de flesta andra. En rättvis fördelningspolitik borde alltså belasta barnfamiljerna mindre än andra familjer. Det vore därför på sin plats om Jan Bergqvist eller Göran Persson kunde tala om för oss om de minskningar i barnbidragen som nu diskuteras ingår i de 3 utredningsmiljarderna eller om det finns något utöver de förslag som finns i dagens proposition och betänkande. Fru talman! Som framgår här tycker jag att regeringens politik både sviker löftet till de arbetslösa och har en orättvis fördelningsprofil. Det viktiga är naturligtvis att man så allvarligt sviker löftet till de arbetslösa och dömer många av dem till fortsatt arbetslöshet genom att försämra villkoren för företagande och nya jobb. En bättre politik finns beskriven i reservation 1, där de tidigare regeringspartierna redovisar sina riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det handlar framför allt om att skapa bra villkor för företagande och nya jobb, om att ersätta vissa skatteökningar med besparingar, om att skärpa finanspolitiken och få ned räntorna och om att uppmuntra konkurrens och valfrihet. Detta ger, enligt min uppfattning, en bra grund för en fortsatt ökning av sysselsättningen, en minskad arbetslöshet, lägre räntor, ett minskat upplåningsbehov och därmed också en stabil bas för viktiga välfärdsuppgifter inom vård, omsorg och utbildning. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat. För tids vinnande tänker jag dock bara yrka bifall till reservationerna 1,

Fru talman! Lars Tobisson kallar det som vi i dag skall besluta om för ett vänsterpaket. Det är klart att också jag gärna skulle vilja se det som ett vänsterpaket. Men det är naturligtvis fråga om en socialdemokratisk proposition - det kommer vi inte från. För den skull är det inte så att Vänsterpartiet kritiklöst har anslutit sig till den socialdemokratiska politiken. Stora delar av det som vi gick till val på - det handlade inte bara om att sätta kampen mot arbetslösheten främst utan också om nödvändigheten av att sanera de offentliga finanserna - är vänsterpolitik. Därför har den här propositionen i det stora hela taget kunnat förankras hos Vänsterpartiet. Jag får ganska många brev och telefonsamtal om de förslag som vi i dag skall besluta om. De flesta uttrycker stor förståelse för att de offentliga finanserna måste saneras, för att det krävs både skattehöjningar och besparingar. Men många skriver, och säger, att för att vara beredd att betala mer i skatt eller avstå från vissa bidrag krävs det att jag kan bevisa att jag har gjort allt för att ta mest från dem som har ställt till eländet. Det handlar då t.ex. om bankerna och fallskärmsavtalen. Ni vet säkert ungefär vad jag menar. I de här breven speglas mer av maktlöshet än av ett materiellt elände. Man upplever kanske också i dessa dagar, mitt uppe i julhandeln, att det inte är så stora grupper här i Sverige som lider materiell nöd. Det stora problemet är snarare den allmänna känslan av att samhället inte kan påverkas. Man känner sig också lurad. Man känner att ett antal personer, visserligen ett ganska litet antal, har ställt till det för Sveriges ekonomi och att man nu skall vara med och reda upp det hela när det gäller detta konkursbo. Man känner inte att man kan påverka de personer som ställt till det för oss. Jag fick häromdagen besök av två herrar från företaget Goldman & Sachs i London, ett företag som ägnar sig åt att ge råd åt dem som överväger att köpa/sälja svenska statspapper. Jag sade till dem att Vänsterpartiets mål också när det gäller deltagandet i dagens beslut handlar om att se till att deras kunder får så litet makt som möjligt över Sveriges ekonomi. Om vi skall klara det här fram till 1998 krävs det ganska många smärtsamma och jobbiga beslut. Om detta är vi i Vänsterpartiet helt överens. Vi har bara sagt att vi på fem områden inte kan acceptera besparingar: skolan, sjukvården, omsorgen, kulturen och den internationella solidariteten. Lars Tobisson säger att Socialdemokraterna kan höja skatter med hjälp av Vänsterpartiet. Men besparingarna, bortsett från militären och polisen, måste klaras med hjälp av oss, menar han. Jag ägnade mig tidigare åt att läsa igenom reservationsförteckningen och kom då fram till att det är ett eller tre borgerliga partier som står bakom 57 av de borgerliga reservationerna. Flertalet reservationer är enpartireservationer och då moderata sådana. Enbart 16 reservationer är gemensamma för de fyra tidigare regeringspartierna. Men, Lars Tobisson, om olyckan skulle inträffa att vi av någon anledning fick tillbaka er borgerliga regering, hur skall ni då klara av saneringen av rikets finanser? Förmögenhetsskatten vill ni fortfarande ta bort. Men ni har inte något annat borgerligt parti med er. När det gäller jordbruksstödet bedriver ni ett populistiskt flirtande med centerväljarna. Ni försöker vinna över dem och övertrumfa dem i fråga om överbud. Vårdnadsbidraget, förmodar jag, skall återinföras. Det är litet oklart hur det är med den saken i Moderaternas reservationer. Jag uppfattar det ändå så att ni skall återinföra vårdnadsbidraget med hjälp av kds. Hur är det med bankerna? Det skulle vara intressant att få veta hur Lars Tobisson ställer sig till den centerpartistiska reservationen om att ta pengar från bankerna. När det gäller familjepolitiken vill Moderaterna spara mer än regeringen. Folkpartiet plussar på med 3 miljarder. Hur skall ni klara ut detta? Efter att ha läst dagens utskottsbetänkande tycker jag att det kan konstateras att den f.d. borgerliga regeringen nu totalt lidit skeppsbrott. Den kan inte byggas upp igen. Per-Ola Eriksson säger att vi när det gäller det här betänkandet - jag förmodar att han då menar både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet - ser miljön som en restpost. Samtidigt säger han att han tycker att vänsterpartisterna borde sitta med i regeringen. Det kan man kanske förstå med tanke på att Centerpartiet inte fick igenom praktiskt taget något av den egna miljöpolitiken när de själva var i regeringställning. Därför tror de kanske att om vi skall få igenom vår miljöpolitik, som ju bitvis är gemensam med Centerns, så måste vi också sitta med i regeringen. Men det är faktiskt så, Per-Ola Eriksson, att vi har lyckats få igenom en särskild fond för miljöinvesteringar t.ex. Vi har fått igenom ökad koldioxidskatt, det som ni inte klarade när ni satt med i regeringen. Vi behöver faktiskt inte sitta med i regeringen, Per Ola Eriksson, utan vi klarar att driva en miljöpolitik och att påverka regeringen alldeles utmärkt bra utanför regeringskansliet. Anne Wibble talar vackert om att kommunerna tappar pengar. Hon frågar Göran Persson hur det blir med pengarna till Göteborg. Då kan väl jag som kommer från Göteborg få passa på att fråga Anne Wibble hur det är med hennes löfte. Anne Wibble lovade ju inte bara 500 miljoner, utan vi skulle ju få 650 miljoner kronor till Göteborg om hon fortsatt som finansminister. Står löftet fast, om nu Anne Wibble kan påverka politiken? Nathalieplanen byggde ju ändå till mycket stor del byggde på en besparing för kommunerna. Det var alltså kommunpolitikerna som skulle klara dessa besparingar åt er. Samtidigt plussar ni på när det gäller familjepolitiken. Jag kan inte se detta som annat än ett våldsamt överslag i överbudspolitik, som också i dag kommer från Folkpartiet. Jag tror inte att borgerliga politiker eller mina meddebattörer i dag på något sätt är onda människor. Jag tror att ni vill väl, ni vill sanera finanserna och få ner arbetslösheten. Men jag tror faktiskt att ni sammantaget saknar den ryggrad som krävs för att stå emot alla de kravmaskiner som inte ger sig förrän skatterna är nära noll. Ni klarar helt enkelt inte att sanera statsfinanserna. Det har bevisats under två tidigare borgerliga regeringsperioder. Den grundläggande anledningen till detta är att man inte klarar trovärdighet i ett saneringsprogram, om man inte kan visa att de som har det bäst ställt ekonomiskt också får vara med och bära de tyngsta bördorna. Fru talman! Anne Wibble säger att detta är en politik som går bakåt till vänster. Hon talar om att det är en återställarpolitik. Det är inte så, Anne Wibble, att vi behöver några återställare. Vad vi gör är att vi städar efter er fest. Det är inte särskilt roligt att städa efter fester. Men vi gör det därför att vi är fullständigt övertygade om att klarar vi inte av att sanera finanserna, så klarar vi inte heller att få ner arbetslösheten. Klarar vi inte att få ner arbetslösheten, klarar vi inte den nödvändiga miljöomställningen och inte heller en omfördelning av arbetstiden med sikte på sextimmarsdagen. Framtidsfrågorna kan vi med liv och lust börja ägna oss åt först den dag då vi har städat efter den borgerliga festen. Med detta vill jag nöja mig med att yrka bifall enbart till reservation nr 2 som handlar om inriktningen av den ekonomiska politiken. Men jag kanske för säkerhets skull skall varna litet för att jag har fyra partikamrater - Lars Bäckström, Hans Andersson, Eva Zetterberg och Ulla Hoffmann - som skall tala senare i den här debatten. Jag kan inte garantera att de inte yrkar bifall till något annat. Men mitt eget yrkande gäller enbart reservation nr 2.

Fru talman! Jag vill mycket kort fråga Johan Lönnroth två saker. Det första gäller kommunerna, där Johan Lönnroth utgjutit sig om hur viktigt det var för Vänsterpartiet med de uppgifter som tillhandahålls av kommunerna, vården och omsorgen etc. Jag delar den uppfattningen. Men faktum är att Vänsterpartiet är med och röstar fram förslag som tar pengar från kommunerna utan att försäkra sig om att kommunerna får tillbaka dessa pengar. Jag bara undrar om inte Johan Lönnroth skulle beteckna detta som ett svek, om det gjordes av någon annan än honom själv. När det gäller frågan om Göteborg - nu ser jag att också finansministern lyssnar - kanske jag kan passa på att upprepa frågan om Göteborgs 500 miljoner. De pengar som jag har förutskickat till Göteborg gäller enligt det nya skatteutjämningssystemet för 1996. Jag har för avsikt att mycket starkt honorera detta i det nya statsbidragssystem som införs. Den andra frågan till Johan Lönnroth gäller barnfamiljerna. I dagens proposition finns det ett antal miljarder som innebär konkreta minskningar för barnfamiljernas ekonomi, framför allt gäller det vårdnadsbidraget och flerbarnstillägget som faktiskt mycket hårt drabbar just de familjer som har många barn. Det finns också ett utredningsförslag på 3 miljarder. Allt detta står Vänsterpartiet bakom. Nu diskuteras ytterligare andra förslag, nämligen sänkning av det vanliga barnbidraget med 100 kr eller 150 kr. Jag vill veta om Vänsterpartiet anser att sådana besparingsförslag ligger i de tre förslag som man utreder eller funderar över innehållet i, vilka Vänsterpartiet redan har sagt ja och amen till? Eller om de föreslagna eller diskuterade förslagen - eftersom LO är på krigsstigen kanske det inte är klart ännu - om barnbidragsminskningen ligger utöver de 8 miljarder som man redan med dagens betänkande tar ifrån barnfamiljerna? Anser Vänsterpartiet i så fall att detta är en rättvis fördelningspolitik? Jag gör det inte.
Fru talman! Jag kan försäkra Anne Wibble om att vi har gjort så gott vi kunnat när det gäller att rädda så mycket som möjligt för kommuner och landsting. Genom den höjning av arbetsgivaravgiften som införs den 1 januari uppfattar vi det så att vi har fått garantier för att kommunerna helt och hållet skall slippa denna belastning. När det gäller våra förslag som helhet har vi bl.a. ett förslag om att ta bort grundavdraget vid den kommunala beskattningen. Där anser vi att en viss del av dessa pengar skall stanna i kommunerna i form av något som vi kallar för en kommunakut. Vi anser det nämligen nödvändigt att förlägga vissa anslag, bl.a. till Göteborg, redan nästa år för att underlätta den mycket svåra process som måste komma i gång 1996, som handlar om att hitta ett mer rättvist statsbidragssystem. Det vore intressant att få höra vad Anne Wibble anser om det utredningsförslag som nyligen har kommit fram i frågan. Det är riktigt att Vänsterpartiet har accepterat bl.a. minskningar av flerbarnstilläggen samt också besparingar på bidragsförskotten. När det gäller bidragsförskotten har vi t.o.m. lagt fram förslag som innebär ytterligare besparingar utöver regeringens förslag. Det har inte varit alldeles enkelt att gå med på detta. De uppgifter som har förekommit i medierna om förslag att spara 150-150 kr i månaden på barnbidragen låter för oss oacceptabelt. Men vi vill självfallet se förslagen innan vi i Vänsterpartiet tar ställning till detta. Också på den punkten kunde det vara intressant att få höra om Anne Wibble anser sig åter kunna regera ihop med Moderaterna som ju uppenbarligen tänker sig ännu större besparingar på just barnbidragen.
Fru talman! Johan Lönnroth låter ibland snäll och trevlig när han pratar. Men det är ändå ett faktum att de förslag som Vänsterpartiet står bakom innebär för den verklighet som invånarna i många kommuner och landsting möter - det gäller för all del också kommunpolitikerna men framför allt invånarna - att genom de beslut som Vänsterpartiet är med och röstar igenom här i kammaren kommer kommunerna och deras invånare att få mindre pengar att röra sig med. Det spelar ingen roll hur många vackra ord Johan Lönnroth säger. Han säger: Men vi tycker att vi har försäkrat oss om att det kanske är så att det kommer tillbaka några pengar framåt sommaren eller så. Det finns inte en kommunpolitiker eller invånare som i dag vågar räkna med någonting sådant. Därför att det är ju ett faktum att pengarna börjar försvinna från kommunsektorn från den 1 januari. Vänsterpartiet har några vaga skrivningar om att man för vissa delar av de förlorade inkomsterna kanske får tillbaka någonting framåt juni eller juli. Därför måste jag säga att det inte var mycket bevänt med omsorgen om vård, utbildning och viktiga välfärdsuppgifter. Det är alldeles uppenbart att Vänsterpartiet sviker vad de säger. Detsamma gäller Socialdemokraterna som i hög grad har förespeglat både människor och kommunpolitiker mera pengar. Johan Lönnroth har också drivit detta under lång tid. Men nu medverkar Vänsterpartiet till en motsatt politik. Det tycker jag är svekfullt. I fråga om barnfamiljerna var det intressant att höra att Johan Lönnroth möjligen är med på besparingarna på 8 miljarder - om han nu vet vad som ligger i de 3 miljarder som i dagens betänkande bara beskrivs som en utredning - men känner stark tveksamhet inför minskade barnbidrag. Det förvånar mig alldeles oerhört, därför att det är ju så, vilket Johan Lönnroth borde veta och i alla händelser finansministern vet, att merparten av budgeten skall vara beslutad vid det här laget. Vi kunde se på televisionen att tabellverket låstes för litet drygt en vecka sedan. Siffrorna skall vara inbakade där. Om Vänsterpartiet inte är med på olika sådana besparingar, frågar man sig naturligtvis om det blir en sådan mängd av besparingar som Socialdemokraterna har utlovat. Också Vänsterpartiet har, åtminstone i ord, ställt sig bakom dem i dagens betänkande. Eller börjar det trassla till sig internt inom s-v-majoriteten, så att man inte når upp till den omfattning av besparingen som är nödvändig?

Fru talman! Vi har inte lovat några mängder av nya pengar till kommunerna, Anne Wibble. Vad vi däremot har sagt är att vi anser att kommunerna skall få behålla de ökningar av skatteinkomsterna som de rimligen får när den totala nationalinkomsten nu växer. Om Anne Wibble hade suttit kvar som finansminister, hade vi mycket snart fått en kommunalekonomisk kris i det stora flertalet av Sveriges kommuner. Jag tröstar mig med detta när jag inser att inte heller den nuvarande majoriteten klarar att ge kommunerna så mycket pengar som de skulle behöva. Också jag vill gärna höra Göran Perssons svar på Anne Wibbles fråga om de 500 miljonerna till Göteborg. Jag räknar med att det nästa år kommer ett förslag som bl.a. innebär att Göteborg får dessa 500 Det är vidare, Anne Wibble, en ganska avgörande skillnad mellan oss. Anne Wibble satt tillsammans med Moderaterna i en regering. Vänsterpartiet sitter inte med i den socialdemokratiska regeringen. Vi tar ställning till förslagen när de kommer. Förslaget beträffande barnbidraget kommer i januari, och Anne Wibble får läsa om detta i vår motion. Jag tycker att frågan till Anne Wibble är mera berättigad. Såvitt jag förstår hävdar ni att ni väldigt gärna vill komma tillbaka i en regering tillsammans med Moderaterna, och Moderaterna har nu väckt en motion om att man skall spara ännu mer på familjepolitiken. Det kan inte innebära annat än att Moderaterna tänker sig en mycket större neddragning av barnbidraget. Hur skall ni kunna reda ut detta, om nu olyckan skulle vara framme och ni skulle komma tillbaka i en gemensam regeringsposition?

Fru talman! Persson-planen, som vi nu behandlar, är långt ifrån någon fullgången ekonomisk-politisk programförklaring eller något motsvarande åtgärdsprogram. Det är snarare ett inslag från valrörelsen som nu drivs igenom av valets segerherre, Socialdemokraterna, med hjälp av stödpartiet Vänsterpartiet. Det är i huvudsak ett skattehöjningspaket, men det innehåller också nya stora utgifter syftande till att minska arbetslösheten. Nu är saken den att underskotten i statsbudgeten har ökat snabbt och för närvarande ligger på 189 miljarder av en budget på 586 miljarder. Det betyder att en tredjedel av statens utgifter inte kan täckas på annat sätt än genom lån. Nu är statens lånebehov i själva verket ännu större, eftersom inte allt ligger inom budgeten. Den totala statsskulden närmar sig 90 % av BNP. De årliga räntekostnaderna för staten utgör drygt hälften av underskottet. Statens upplåning går alltså i hög grad till att betala räntor på gamla lån. Sverige har egentligen en bra ekonomi, men den svenska staten har stora problem. Det är den främsta orsaken till de höga räntenivåerna i landet. Vi ligger ett par procentenheter högre än vi borde, och det betyder att enskilda, företag och kommuner får betala dyrt för statens budgetproblem. Det är vårt ansvar, här i riksdagen, att snabbt se till att det blir balans i statsbudgeten. Vi i De gröna är självklart beredda att aktivt medverka till det. Persson-planen handlar om budgetförstärkningar på 57 miljarder. Ytterligare 20 miljarder utlovas i den budget som skall lämnas till riksdagen om några veckor. Vi i De gröna anser att nivån på budgetförstärkningarna totalt sett borde ha varit ytterligare 20 miljarder. Jag vill i sammanhanget påminna kammarens ledamöter om att den budgetförsvagning som medlemskapet i Europeiska unionen medför på grund av medlemsavgifterna belöper sig till 18,5 miljarder för nästa år. Detta försvårar självklart budgetsaneringen och återställandet av normala räntenivåer i vårt land. Vi anser att storleken på skattehöjningarna i varje fall inte bör överstiga besparingarna. I annat fall är det en uppenbar risk att återhämtningen i ekonomin dämpas. Det finns nu tecken som tyder på det. Perssonplanen består till två tredjedelar av skattehöjningar och till en tredjedel av besparingar. Om de utlovade ytterligare 20 miljarderna enbart skulle vara besparingar, skulle balans uppnås. Det återstår emellertid att se. När skattehöjningar och besparingar tvingas fram för att skapa balans i statens finanser, måste de göras på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling ur ekonomisk, miljömässig och social synpunkt. Vi är kritiska till en rad punkter i Persson-planen för att de försämrar för företagen, för att de försvårar en miljöanpassning av samhället och för att de i vissa fall slår alltför hårt mot socialt utsatta grupper. Vi anser också att regeringen missar viktiga möjligheter till besparingar. Fru talman! Den mänskliga skaparkraften, företagandet, är i hög grad motorn i samhällsekonomin. Den offentliga sektorn är i sammanhanget en viktig stödjande funktion med satsningar på utbildning, vård, omsorg och kultur och med sociala, miljömässiga och andra skyddsnät, som skapar bättre förhållanden för oss alla, inte minst för företagandet. Men den offentliga sektorn kan aldrig ersätta det fria företagandets förmåga att skapa de ekonomiska tillgångar som ligger till grund för vårt välfärdssamhälle. De många misslyckade socialistiska experimenten i vår omvärld, och även till viss del i vårt eget land, visar med all önskvärd tydlighet vad som händer om man försöker ersätta fritt företagande med politisk statsstyrning. Företagen måste ges bättre möjligheter att skapa kapital, att investera, att konkurrera med företag i andra länder och att förändra sig, så att en samhällsekonomiskt mer gynnsam utveckling kan uppnås. Resurshushållningen måste bli långt bättre, energieffektiviteten måste ökas radikalt, utsläpp som skadar hälsa eller miljö måste i princip elimineras. Nyföretagandet, liksom mer allmänt förekomsten av små och medelstora företag, behöver ökas både för att stärka landets ekonomi och minska arbetslösheten. Vi motsätter oss därför regeringsförslag som att ta bort kvittningsrätten för nystartad aktiv näringsverksamhet och att öka beskattningen av företagens skatteutjämningsreserver. Vi anser också att det är riktigt att, som regeringen faktiskt föreslår, minska beskattningen på företagen med ytterligare 2 miljarder. Vad gäller beskattningen på inkomster från kapital anser vi att denna i princip skall vara i nivå med normal inkomstskatt, vilken för närvarande är ungefär 30 % för de flesta inkomsttagare. Fru talman! Den fortgående miljöförstöringen beror främst på att det för närvarande ofta är lönsamt att åstadkomma miljöfarliga utsläpp, avfallshögar och utarmade naturresurser. Skatterna förstärker denna tendens, eftersom de i hög grad ligger på arbetsinkomster och i väsentligt mindre grad ligger på miljöstörande eller resursutarmande verksamheter. Vi anser att en skatteväxling om totalt ca 100 miljarder kronor borde göras. Vi menar att beskattningen på arbete borde minskas med 100 miljarder och att samtidigt beskattningen på energi, utsläpp, uttag av naturresurser etc. skulle ökas med 100 miljarder. Då skulle de relativa kostnaderna för arbetskraft minska och för miljöstörande produktionsmetoder öka, vilket långsiktigt stimulerar framväxten av det miljöanpassade samhället. Samtidigt skulle också arbetslöshet motverkas kraftigt. De nu föreslagna budgetförstärkningarna är till 40 % ökad skatt på arbetsinkomster. Däremot ökas inte beskattningen på energianvändning, på utsläpp eller på verksamhet som långsiktigt utarmar naturresurser på annat sätt. Skatteförslaget förstärker den kortsiktiga lönsamheten för företagen att långsiktigt utarma våra gemensamma naturresurser. Vi i De gröna anser att miljörelaterade skatter skall höjas eller införas och att skatter på arbete och näringsverksamhet skall minskas. Även besparingar i offentlig sektor liksom särskilda satsningar för att motverka arbetslöshet bör ges en miljöprofil. Perssonpaketet innebär dessvärre raka motsatsen.Vi i Miljöpartiet de gröna anser att de som tjänar under 150 000 kr per år i princip helt skall undantas från att betala nu när staten tvingas strama åt. Tjänar man så litet som under 150 000 kr har man helt enkelt inget utrymme att betala med. Alla vi som tjänar mer bör istället betala litet mer. även de som tjänar minst - får betala högre skatt. Det är ett av skälen till att vi motsätter oss detta. Vi anser att systemet med egenavgifter borde tas bort, och att statliga socialförsäkringar och pensioner i stället betalas med ordinära skattemedel. Vi anser också att de skattehöjningar som görs för att förstärka statsbudgeten skall göras på utsläpp av koldioxid - vi föreslår konkret 10 öre mer nästa år - och andra miljörelaterade faktorer. Därigenom påbörjas också en skatteväxling för miljön som så många säger sig vilja ha men så få i praktiken är beredda att ställa upp på. Vi kommer snart att få se det i voteringen. Vi anser också att en del ytterligare besparingar borde kunna göras. Det gäller inte minst det militära försvaret. Annika Nordgren kommer att ta upp det i ett anförande längre fram. Vi anser däremot inte att man nu skall spara på bistånd, avbytarverksamheten eller traineeutbildningen. Vi tycker också att det finns en del onödiga utgifter i förslaget. Det gäller t.ex. flyttbidraget. Det gäller alltför generösa direktavskrivningar för bygginvesteringar som egentligen inte är riktigt motiverade i den konjunkturuppgång vi har nu. Barbro Johansson kommer i ett anförande längre fram att ta upp mer om arbetsmarknadspolitiken. Vi anser självfallet att det är mycket viktigt att föra en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik i syfte att få ned arbetslösheten, men den politiken måste också ha en inriktning mot att effektivare utnyttja de resurser vi har i samhället och att minska miljöförstöringen, eftersom den är ett förstörande av ekonomiska resurser. Fru talman! Jag och mitt parti står bakom alla de reservationer som jag har bifogat till betänkandet. Jag yrkar särskilt bifall till reservation 3 om riktlinjer för den ekonomiska politiken, reservation 43 om kvittningsrätten, reservation 53 om miljörelaterade skatter samt reservation 96 om inriktning och omfattning av besparingar och inkomstförstärkningar.

Fru talman! Under valrörelsen talade Socialdemokraterna om att Sverige behövde mer av samförstånd och mindre av blockpolitik. Ingvar Carlsson talade t.o.m. vid flera uppmärksammade tillfällen om att han skulle vilja bilda en blocköverskridande regering även om Socialdemokraterna skulle få egen majoritet i valet. Det handlade om att inbjuda något mittenparti - Så kom då valet, och det bildades en socialdemokratisk minoritetsregering trots allt tal om blocköverskridande. Samarbetsdörren smälldes igen rakt i ansiktet på Folkpartiet och Bengt Westerberg. Men fortfarande var budet för dagen, fru talman, att det var en samförståndsregering som verkligen sökte breda lösningar som nu tillträdde. Låt mig få citera litet ur regeringsdeklarationen: "Sverige är för litet för stora konflikter, problemen är för många för konfrontation. Mer än något annat behöver vårt land nu samarbete och samförstånd. - I nationens intresse kommer jag som statsminister att göra mitt yttersta för att åstadkomma ett nytt samarbetsklimat i Sverige" sade Ingvar Carlsson i sin regeringsdeklaration så sent som den 7 oktober i år. Fru talman! Vi tvingas nu konstatera att det av breda samförståndslösningar i riksdagen blev intet. Socialdemokraterna har konsekvent valt att cementera en stenhård blockpolitik tillsammans med Vänsterpartiet. För säkerhets skull har denna politik kompletterats med att Socialdemokraterna samtidigt har valt att mycket utmanande förödmjuka oss i den förra regeringen i de flesta av våra väljares hjärtefrågor. Jag sade här i kammaren för i dag exakt två månader sedan, när vi hade vår senaste finanspolitiska debatt den 20 oktober, att Göran Persson har minst två mycket stora problem när han på allvar skall ta itu med att sanera statens finanser. Det gäller för det första att han har smugglat sitt s.k. öppna mandat som i en trojansk häst genom valrörelsen. Dessutom, och kanske framför allt därför, är också hans egna väljare relativt oförberedda på de verkligt skarpa besparingar som nu väntar runt hörnet bortom den öppet redovisade Perssonplanen. Innehållet i den trojanska hästen, dvs. det öppna mandatet, är ju fortfarande delvis dolt för en bredare allmänhet, och uppenbarligen också för Johan Lönnroth, vilket är något förvånande. Men LO har tydligen fått skåda hästen i munnen. Detta har redan föranlett taktfasta protestmarscher från Norra Bantorget till Rosenbad. Fortsättning lär väl följa i denna upptakt till ett nytt rosornas krig. Detta, fru talman, bådar inte gott för svensk ekonomi. Vad som borde oroa regeringens strateger är också att Gudrun Schyman och Johan Lönnroth drar sig långsamt baklänges när det nu närmar sig ett skarpt läge med riktiga besparingar. Detta sker när det visar sig att det faktiskt är fler än familjen Wallenberg och rikets verkliga höginkomsttagare som kommer att beröras. Grundtipset är nog trots allt att Gudrun Schyman och Johan Lönnroth ansluter sig till demonstrationstågen från Norra Bantorget när det verkligen kommer till kritan. Det skulle för övrigt stämma väl med den smarta etablerings och röstmaximeringsfilosofi som för närvarande gäller i det lägret. Johan Lönnroth har i dag här i kammaren talat mycket litet om Vänsterpartiets politik. Han är redan något slags biträdande finansminister som examinerar oppositionen. Han är något slags vasall åt Göran Persson. Det kan i och för sig behövas. Mot bakgrund av Socialdemokraternas strategi i valrörelsen är det faktiskt en gåta att regeringen nu håller på att måla in sig i ett allt mindre hörn tillsammans med Gudrun Schyman och Vänsterpartiet. Detta gör man inför den svåra uppgiften att skapa en sådan extern trovärdighet att räntan går ned till en acceptabel nivå. En ännu större gåta är att en socialdemokratisk regering väljer en så snäv fördelningspolitik i de saneringsansträngningar vi har att ta ställning till här i dag. Nu står alltså Göran Persson där i sitt hörn tillsammans med Gudrun Schyman, tillsammans med LO och tillsammans med sin trojanska häst. Jag kan bara önska lycka till. Denna blockpolitik kommer inte att fungera. Fru talman! Efter de senaste årens djupa lågkonjunktur har utvecklingen vänt under det senaste året. Hittills har uppgången varit koncentrerad till exportsektorn, men nu börjar också effekterna bli synliga på den inhemska efterfrågan - framför allt på investeringssidan. Men Konjunkturinstitutets rapport inger viss oro, som flera talare tidigare har tagit upp här i dag. De regeringsförslag som vi i dag har att ta ställning till präglas, tycker jag, alldeles för mycket av en kombination av hafsverk och ett plötsligt uppvaknande inför ekonomiska realiteter. Dessa realiteter tog vi kristdemokrater och de andra tidigare regeringspartierna ständigt upp under den gångna valrörelsen. Flera av förslagen har tillkommit utan tillräcklig beredning. Profilen på budgetförstärkningarna är, menar vi, delvis orättfärdig. De ekonomiskt sämst ställda pensionärerna och barnfamiljerna får dra ett oproportionerligt stort och tungt lass i denna nödvändiga saneringsprocess. Den avgrund mellan den politik som Socialdemokraterna har bedrivit i opposition och den som man bedriver i regeringsställning visas brutalt upp i den nu behandlade propositionen. I regeringsställning accepteras påfallande stora delar av den politik som bedrevs av fyrpartiregeringen under förra mandatperioden. Den beskrevs då av Socialdemokraterna i termer som "raserad välfärd", "inte hållbar", "passiv", "närmast ägnad att fördjupa krisen" etc. etc. Uppenbarligen ställer sig socialdemokraterna i dag också bakom en mängd av de beslut om besparingar som har fattats under den föregående mandatperioden. Då kritiserades de benhårt av samma parti. Det gäller t.ex. det nya bostadsfinanseringssystemet, de minskade statsbidragen till kommunsektorn och den sänkta ersättningsnivån i a-kassan. Den politik som regeringen nu presenterar saknar helt enkelt en genomtänkt strategi för att komma till rätta med ekonomins grundläggande problem och kan därför inte heller lägga grunden för en långsiktigt god tillväxt och välfärd. Tvärtom föreslår man ett antal åtgärder som försämrar de förutsättningar som fyrpartiregeringen hade lagt fast för en långsiktigt god ekonomisk utveckling. Det gäller t.ex. möjligheterna att starta nya företag, möjligheterna för små och medelstora företag att expandera och tillväxten i tjänstesektorn. Kort sagt: genom en mängd av dessa förslag försvåras möjligheterna att få fram nya långsiktiga jobb. Jag vill nämna några av de förslag som kommer att innebära en ytterligare bromsning när det gäller de nya jobben. Utbytet av varor och tjänster - själva grunden för förekomsten av jobb - försvåras definitionsmässigt genom en skärpt beskattning av arbete. Inom loppet av en månad från regeringstillträdet har förslag om skattehöjningar på inte mindre än 50 miljarder kronor lagts fram - varav 30 miljarder gäller just skatt på arbete. Det är ganska anmärkningsvärt. Skattekilarna drivs upp på olika områden. Det blir höjda egenavgifter, en höjd statlig inkomstskatt, höjda arbetsgivaravgifter och en slopad indexering av skatteskalan. Till detta skall också läggas de skattehöjningar som nu planeras i många av landets kommuner sedan socialdemokraterna fick majoritet. I propositionen skriver Göran Persson, med anledning av de kommunala skattehöjningarna, något som är mycket intressant. Han skriver: "en enskild kommuns beslut att höja kommunalskatten bidrar till att skärpa den samlade beskattningen av arbete, vilket innebär betydande nackdelar ur samhällsekonomisk synvinkel". Den samlade beskattningen är ju hög redan som den är. Fru talman! Med tanke på detta är det ganska anmärkningsvärt att Göran Persson själv förbehållslöst formligen vältrar sig i denna historiska rad av skatteoch avgiftshöjningar just när det gäller arbete. Detta går dessutom stick i stäv med EU:s program för att fler jobb skall skapas genom en sänkt skatt på arbete. Denna politik kan tyckas outgrundlig, men jag tror att Johan Lönnroth något var inne på förklaringen till den. Den har uppenbarligen utformats utifrån de ideologiska handböcker som även Gudrun Schyman har på nattduksbordet. Men det vetenskapliga stödet måste anses mycket starkt, eftersom utformningen av den ekonomiska strategi som presenteras i propositionen kommer att försämra svensk ekonomis funktionssätt och på sikt kan permanenta sysselsättningskrisen och budgetproblemen. På några års sikt kan alltså de föreslagna skattehöjningarna visa sig kontraproduktiva även i budgetsaneringssyfte. Fru talman! Flera av de budgetförstärkningar som föreslås i propositionen visar, som jag tidigare nämnde, att regeringen inte heller lever upp till de vackra orden om en rättvis fördelning av bördorna, som man hade under den tid då man satt i opposition. Regeringen föreslår nämligen mycket kraftiga besparingar när det gäller pensionsutbetalningarna. Det gör även vi kristdemokrater i vårt alternativ, men vi har en annan och mer rättvis profil. Vi har tidigare framfört kritik mot den modell med avindexering som nu används. Det har vi bl.a. gjort därför att konstruktionen innebär att besparingarna blir större ju högre inflationen är. Samtidigt riskerar pensionerna att kraftigt urholkas också vid en hyfsad reallönetillväxt. Inom familjepolitikens område förnekar sig inte den socialdemokratiska regeringen. Utan föregående utredning riktas två dråpslag mot de familjer som bevisligen har de lägsta disponibla inkomsterna. Man tänker framöver dra in hela 8 miljarder från familjepolitiken. Avskaffandet av vårdnadsbidraget är en rent ideologisk åtgärd. De första stegen mot en ökad valfrihet för småbarnsföräldrar när det gäller valet av barnomsorgsform kommer nu att raderas ut. Det här kan visserligen tyckas vara en kortsiktig besparing i statens budget, men för den samlade offentliga sektorn innebär det ingen besparing. I stället kommer självfallet ytterligare kostnader för barnomsorg att falla på kommunsektorn, som redan är hårt belastad. Summan av dessa nedskärningar kan för en vanlig familj, enligt beräkningar som Dagens Nyheter publicerade häromdagen, innebära en minskad köpkraft med upp till 30 000 kr om året. Samtidigt ökar kommunens barnomsorgskostnader med något hundratusental kronor. Nedskärningar på biståndet, fru talman, är också en skamfläck i propositionen. Vi kristdemokrater anser att det är helt oacceptabelt. Fru talman! Kristdemokraternas ekonomiska politik har sin utgångspunkt i en marknadsekonomi med sociala och ekonomiska ramar. Ett gynnsamt klimat för små och nyföretagandet är helt avgörande för 1990-talets kamp mot den höga arbetslösheten och för saneringen av statsfinanserna. En av de centrala uppgifterna för politiken de närmaste åren blir att skapa förutsättningar för framväxten av hundratusentals nya arbetstillfällen inom denna sektor. Det som jag skulle vilja kalla för kvasiideologiska skäl får inte förhindra tillkomsten av jobb i den privata tjänstesektorn - och också inom hushållssektorn. Fyrpartiregeringens saneringsprogram, som ursprungligen omfattade 81 miljarder, är utgångspunkten för vårt förslag när det gäller statens finanser. Till detta kommer att regeringen redan i våras aviserade en tidigareläggning av delar av detta program. Samtidigt aviserade man en förlängning och en utökning med 20 miljarder. Utöver den ursprungliga Nathalieplanen redovisar vi kristdemokrater ytterligare budgetförstärkningar på ca 40 miljarder kronor, varav merparten utgörs av besparingar. En jämförelse med förslagen i regeringens proposition visar att kristdemokraternas saneringsprogram överstiger regeringens med ca 43 miljarder kronor. Det är möjligt att vi i ett senare skede tvingas att återkomma med ytterligare budgetförstärkningar om så erfordras. Fru talman!

Fru talman! När Odell gjorde sina halsbrytande liknelser kunde jag inte låta bli att begära replik. Han säger att Gudrun Schyman och jag är Göran Perssons vasaller och att jag är biträdande finansminister. Sedan säger han att Persson har målat in sig i ett hörn med dessa båda vasaller. Ändå kan vasallerna bryta sig ur och gå i demonstrationståg mot Göran Persson. Mats Odell säger också att Göran Perssons ideologi formas av böckerna på Gudrun Schymans nattduksbord. Det är ganska häftigt. Jag undrar om inte Odell har läst för mycket i Bibeln, med tanke på alla motsägelsefulla liknelser som förekommer där.
Fru talman! Det är onekligen en intressant problematik som Johan Lönnroth berör. Vad jag menar är att den första delen, den del vi har att ta ställning till här i dag, den har Johan Lönnroth och Gudrun Schyman ställt upp på. Där har de ideologiska handböcker som finns på såväl Göran Perssons som Johan Lönnroths och Gudrun Schymans nattduksbord använts. Sedan kommer fas två, då de ytterligare 20 miljarderna, som smugglades likt en trojansk häst genom valrörelsen, skall laddas med skarpa besparingar. Det är då som Johan Lönnroth och Gudrun Schyman långsamt börjar dra sig tillbaka och inte längre vill vara med på triumfvagnen. Jag tror nog, fru talman, att Johan Lönnroth har svårt att ställa upp på detta, men han har också anledning att byta några ord med finansministern om hur han har tänkt sig fortsättningen. Tror Johan Lönnroth att han och finansministern först skall göra upp om alla återställare och förödmjuka de tidigare regeringspartierna, för att de tidigare regeringspartierna därefter, när Johan Lönnroth och Gudrun Schyman av omsorg om sina opinionssiffror drar sig tillbaka, skall träda in på arenan och stå på barrikaderna med Göran Persson och göra de nödvändiga nedskärningarna? Nej, Johan Lönnroth, så lätt går det inte.